Fru talman! Det är ett historiskt viktigt, och positivt, beslut som vi ska fatta i den här frågan i dag. Riksdagen ska godkänna att Sverige ratificerar den europeiska stadgan om landsdels eller minoritetsspråk och Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Det betyder att de minoriteter som sedan århundraden funnits i vårt land får ett stärkt skydd för sina språk och sina kulturer. Syftet med dessa konventioner ska emellertid inte ses som att åstadkomma segregation och avskiljande, utan det är att främja och uppmuntra till kunskap om de nationella minoriteterna, deras språk och deras kultur. Det som redan påpekats av Helena Bargholtz är riktigt, och det förtjänar att understrykas. Sverige har egentligen alltid under sin moderna historia varit, är och kommer att förbli ett mångkulturellt samhälle. Samerna är ett ursprungsfolk. Finnar och finländare har funnits på det område som numera är det svenska territoriet sedan medeltiden - liksom romer och judar. Dessa minoriteters historia i vårt gemensamma land är dock en historia som mycket har präglats av att minoriteterna satts på undantag och tidvis varit utsatta för förtryck. Samtidigt har den svenska staten och samhället kunnat nyttja deras arbetsinsatser och deras blod vid slagfälten och berikats av deras kultur och kunnighet. De nationella minoriteterna har liksom Sveriges majoritetsfolk tillsammans bidragit till att göra Sverige vad det är i dag. Ser vi historiskt på hur minoriteterna har behandlats i vårt land kan man säga - om vi ska vara kritiska mot majoritetssvenskarnas syn - att vi understundom har haft lättare att se grandet i grannens öga än bjälken i vårt eget. Detta gäller kanske inte minst hur romer och samer har behandlats i det här landet. Detta att de historiska minoriteterna, de som är en del av vår historia, nu lyfts fram är egentligen en del av integrationspolitikens allmänna mål om lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Mänsklighetens historiska erfarenhet är ju att när olika kulturer möts, blandas och befruktar varandra främjas samhällenas utveckling. S.k. etniskt rena eller kulturellt avskiljande miljöer leder till inkrökthet och stagnation. Det är också en sanning att nationell identitet, självtillit och trygghet i den egna kulturen och historien gör att man vågar ta till sig influenser och att man vågar se de andra kulturerna och respektera dem samtidigt som man tror att man själv har något att influera med. Förtryck mot dem som är annorlunda, mot det nya och mot de som är färre hämmar hela samhällets utveckling. På 1800-talet skrev marxismens klassiker en sanning som jag tror alla kan omfatta, även de som inte räknar sig som marxister. Det folk som förtrycker ett annat kan självt inte vara fritt. Jag tror att det ligger mycket klokskap i den meningen. När vi nu fattar det här beslutet gäller det att vi skapar förutsättningar för att radera ut kvardröjande segregering, utstötning och fördomar. Vid ett sådant grundläggande och första beslut är det givetvis alltid svårt att göra alla avgränsningar när det gäller vilka minoriteter som ska omfattas, hur de ska omfattas osv. Men jag tror att det är tämligen väl avvägt i konventionen som avser de historiska minoriteterna, som statsrådet Messing sade. Såväl regeringen som konstitutionsutskottet konstaterar ju också att det handlar om att vi tar ett steg i minoritetspolitiken. Man använder t.o.m. uttrycket ett första steg mot en samlad nationell minoritetspolitik. Det betyder att fler steg ska komma framdeles. Jag tror att det är viktigt att vi något tänker på dessa steg. De faller ur den diskussion som vi har fört kring den här propositionen. Jag vill nämna något om en motion som finns i betänkandet. Där ifrågasätts det att meänkieli skulle vara ett eget språk. Detta språk skiljer sig så mycket ifrån riksfinskan att de som talar meänkieli måste gå särskilda kurser för att kunna läsa litteratur på riksfinska. Siv Holma kommer i ett senare inlägg att ytterligare utveckla hur man nu arbetar för att stärka meänkieli som ett eget språk. Detta är som sagt en grund. Vad bör vi göra närmast? En del av de punkterna har berörts. Jag tror att ytterligare några kan läggas till. Jag ska sammanfatta detta och ta upp sju punkter som jag tror måste beaktas. Först vill jag betona en sak som ingen har sagt förut. Vi måste skapa insatser för att stärka romernas kultur och sociala situation. Detta är kanske det folk som mest har varit på undantag genom Sveriges historia. Där gäller det fortfarande att bekantgöra kulturen, se de rika bidrag denna människogrupp kan komma med till det svenska samhället och skingra de fördomar och den utstötning som denna befolkningsgrupp fortfarande utsätts för. För det andra tror jag att vi måste se över förvaltningsområdena för de finsktalande. Det är möjligt att man i det framtida arbetet bör ta till sig kritiken att de flesta av de finsktalande faktiskt bor i Mälarområdet och Stockholm. Jag tror att man också snart bör analysera situationen för sverigefinländarnas kulturella identitet. Det är min tredje punkt. Den fjärde punkten skulle vara att vi ser över förvaltningsområdena för samerna. De regionala åtgärder som föreslås i propositionen omfattar alla varieteter av samiska. Men de som eventuellt har annan samisk språkvarietet än den nordsamiska och bor utanför de här förvaltningsområdena faller lite utanför detta. Det går kanske att pröva att vidga kretsen av förvaltningsområden för samerna. För det femte bör vi konkretisera formerna för att stärka teckenspråket, och ett sådant arbete pågår väl redan, även om jag delar den uppfattning som flera talare har uttalat här att det inte är aktuellt i detta sammanhang. Här har vi ju att göra med språkligt etniska minoriteter. De som har funktionshindret att inte kunna höra kan inte betecknas som en sådan. Men likväl bör insatser göras för att stärka teckenspråkets ställning. För det sjätte tror jag, i likhet med statsrådet Messing, att man nu får lägga energi på skolan så att det sker en ordentlig undervisning i svensk historia också sett utifrån de olika minoriteternas perspektiv. För det sjunde gäller det också att allmänt förstärka arbetet för de minoriteter och de kulturer som inte omfattas av detta för att vi i sanning ska få ett jämlikt och i verklig mening mångkulturellt, tolerant och demokratiskt samhälle.

Fru talman! Den kristdemokratiska människosynen ger människan ett absolut värde. Den utgör grunden för individens personliga rättigheter och för skyddet mot alla former av övergrepp och diskriminering. Sveriges nationella minoriteter är en levande del av det svenska samhället. Deras språk är en värdefull del av den svenska kulturen. Genom att tillerkänna dem språkliga och etniska rättigheter stärks deras självtillit och kulturella identitet. Propositionen och betänkandet om nationella minoriteter är ett steg i rätt riktning, även om det hade varit önskvärt att förslaget hade kommit tidigare - kanske redan för 50 år sedan. Vi har i dag att ta ställning till ett betänkande om de historiska minoriteterna i Sverige, nämligen tornedalingarna, samerna sverigefinnarna, romerna och judarna samt deras respektive språk. Språkets och kulturarvets betydelse kan inte nog understrykas när vi talar om en människas identitet och självkänsla. Det är därför glädjande att det verkar finnas en klar majoritet i Sveriges riksdag som vill anta propositionen. Fru talman! Jag ska i mitt anförande uppehålla mig vid frågan om tornedalingarnas och svergefinländarnas rättigheter och stöd vad avser språk och kultur. Jag använder mig avsiktligt av benämningen sverigefinländare för att därigenom omfatta alla med finskt ursprung. I Tornedalen i östra Norrbotten har vi ett eget språk, meänkieli. Meänkieli betyder vårt språk. Vetenskapliga rön har på senare tid fastlagt att detta språk talades på Nordkalotten så tidigt som på 800 talet av kvänerna. Mycket tyder på att kvänerna tillsammans med samerna tillhör ursprungsbefolkningen på Nordkalotten. Meänkieli är ett språk som många oinvigda och okunniga förväxlar med det finska språket. Ofta får man också höra att meänkieli egentligen är en finsk dialekt. Ingenting kan vara mer felaktigt. Kanske beror missuppfattningen på att man tidigare benämnde meänkieli tornedalsfinska. Såtillvida är språken lika att de som talar meänkieli och de som talar riksfinska kan förstå varandra, ungefär på samma sätt som vi svenskar kan förstå det norska språket och vice versa. Under en lång tid har tornedalingarna rent av diskriminerats för sitt språks skull. Det fanns en tid i vår historia då de som talade meänkieli uppfattades som en säkerhetsrisk, därför att man inte förstod tornedalingarnas språk. Man var rädd för att tornedalingarna kunde vara allierade med ryssarna. I skolorna var det förbjudet för barnen - långt in på 1900-talet - att tala sitt modersmål, meänkieli. Det må vara att det var förbjudet under lektionerna - vi har alltid tillhört Sverige och gått i svensk skola - men förbudet gällde också på skolgårdarna under rasterna och på vägen till och från skolan. Många är de elever i Tornedalen som fått utstå bestraffningar i form av både örfilar och kvarsittningar för att några ord på meänkieli halkade ur dem. Jag är själv en av dem. Det här tillämpades i skolan i Tornedalen långt in på 1900-talet. Om detta vill jag berätta - utan att känna någon bitterhet över det som varit. Fru talman! Den här dagen är en historisk dag för många minoritetsgrupper i Sverige. Vi står inför ett historiskt beslut, ett erkännande av minoriteternas rättigheter och deras kultur. Den 2 december 1999 är en upprättelsens dag för många tornedalingar. Det är en dag då Sveriges riksdag erkänner att det var och är inget fel att tala det språk som våra föräldrar talade och som de lärde oss när vi var små, utan det är i stället en rikedom, ett kulturarv som man vill bevara. Som tornedaling och kristdemokrat känner jag mig stolt över att få vara med om att fatta detta beslut som erkänner minoriteternas rättigheter också i vårt land. Vi tar i dag ett första steg i att värna de nationella minoriteternas rättigheter. Men det är också viktigt att fortsätta med att stärka den utveckling som förslaget i propositionen är en del av, inte bara inom det av regeringen föreslagna förvaltningsområdet. Reformarbetet måste fortsätta så att det blir en positiv utveckling för minoritetsspråken och minoriteternas rättigheter i hela vårt land. Jag vill särskilt lyfta fram alla de tusentals sverigefinländare som bor och lever på olika orter i vårt land. Det är viktigt att vi också lever upp till de intentioner som framhålls i propositionen. Jag citerar från inledningsorden i propositionen: "Det innebär ett erkännande av Sveriges nationella minoriteter och deras språk och att minoritetsspråken ges stöd för att hållas levande. Förslagen är avsedda att lägga en grund för en samlad svensk minoritetspolitik." Fru talman! Jag står bakom samtliga kristdemokratiska yrkanden, inklusive min egen motion, men nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till reservation 5, som också Björn von der Esch tidigare gjort.

Fru talman! När Sveriges riksdag i dag behandlar frågan om en samlad svensk minoritetspolitik med inriktning på skydd för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken kan man tala om ett historiskt beslut. Det är första gången som Sveriges riksdag officiellt erkänner och bejakar det faktum att det i landet vid sidan av det svenska språket av hävd också talats samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib. Det svenska kulturarvet är sammanflätat av dessa språkgruppers kulturer, som under århundraden berikat varandra och tillsammans bidragit till att utveckla Sverige kulturellt och ekonomiskt. Genom den nationella minoritetspolitiken åtar sig det svenska samhället att ge sina nationella minoriteter det stöd och det skydd som behövs för att dessa ska kunna bevara sitt språk och sin särart levande. Fru talman! Införandet av den nationella minoritetspolitiken har således en stor principiell betydelse beträffande synen på Sverige av i dag och dess historia. Men beslutet har också ett vidare nordiskt och europeiskt perspektiv. I och med att även Danmark, Norge och Finland erkänt sina nationella minoriteter höjs minoritetsgruppernas status som kulturbärare i Norden. Nya språk och kulturband kan knytas och nya kontaktytor bildas. Norden kommer att befästa sin ställning som ett område med en uttalad vilja att vårda och bevara sin språkliga och kulturella mångfald. I en värld med växande internationalisering är det en självklarhet att de små språkområden till vilka de nordiska språken kan räknas stöder varandras strävan att hålla fast vid sin särart. För kontakter mellan Sverige och Finland betyder den aviserade nationella minoritetspolitiken att det trauma som tidvis skavt det goda samarbetet länderna emellan är historia. Det trauma som orsakades av att miste sin östra rikshalva och den finskspråkiga befolkningen delades på två riken är över. Genom införandet av den nationella minoritetspolitiken i Sverige förstärks även den svenskspråkiga minoritetens ställning i Finland samtidigt som samarbetsmöjligheterna ytterligare ökar. I ett europeiskt perspektiv handlar detta riksdagsbeslut i grunden om att Sverige åtar sig att underteckna och ratificera två av Europarådet antagna konventioner, nämligen Europarådets minoritetsspråks och ramkonventioner. Av dessa syftar språkkonventionen till skydd för de mindre använda språken i Europa och ramkonventionen till skydd för de nationella minoriteterna. Genom att ratificera Europarådets konventioner tillhör Sverige de åtta europeiska nationer, vilka genom att erkänna sina nationella minoriteter och sina minoritetsspråk burit sitt ansvar om minoriteternas rätt till sitt språk och sin kultur. Därmed har man även på denna punkt uppfyllt de grundläggande krav på mänskliga rättigheter av vilka minoriteternas rättigheter är en viktig del. Genom ratificeringen av två internationellt betydande konventioner kommer Sveriges arbete för mänskliga rättigheter att få nya dimensioner. Fru talman! KU:s betänkande nr 6 utgör ett första steg mot en samlad nationell minoritetspolitik. Beslutet bildar en ram och inger en färdriktning samtidigt som det förhoppningsvis förstärker identiteten och viljan hos individer som tillhör de nationella minoritetsgrupperna att arbeta för bevarandet av sina språk och kulturer på lång sikt. Förutom de principiella utgångspunkter som jag inledningsvis berört finns det trots allt en del brister i betänkandet - brister som kommer att försvåra det konkreta arbetet hos minoriteterna. Då tänker jag framför allt på de rikstäckande åtgärder som redovisas i betänkandet. För att en minoritetsgrupp ska kunna överleva på lång sikt är inlärningen av modersmålet en förutsättning. Utan ett väl organiserat skolsystem är det svårt att lära sig modersmålet från grunden och utveckla en aktiv tvåspråkighet. När det gäller modersmålsstöd i förskolan och undervisning i och på modersmål i grundskolan visar den tillgängliga statistiken en nedslående utveckling. Med tanke på detta borde betänkandet innehålla mera långtgående utfästelser utan att för den skull begränsa den kommunala friheten. Konstitutionsutskottet har visserligen lyssnat på kritiken från representanter för minoritetsgrupperna - och det ska utskottet ha beröm för. Men jag befarar att skrivningen inte räcker till. En annan viktig fråga för en levande minoritet är möjligheten att utöva sin egen kultur. Då tänker jag både på amatör och professionell kultur. En minoritetsgrupp som saknar institutioner som skapar och förmedlar högklassig kultur väger enligt min mening lätt. Kulturfrågorna är i detta betänkande föremål för få konkreta åtgärder. Även det ekonomiska stödet som utlovas är med tanke på minoriteternas storlek för blygsamt. Hos minoritetsgrupperna finns uttalade förhoppningar om att det vid genomförandet av den nationella minoritetspolitiken skapas en dialog mellan regeringen och representanter för de nationella minoriteterna i frågor som berör t.ex. förskola, grundskola, kultur, medier, folkbildning och äldreomsorg. Fru talman! I detta sammanhang vill jag nämna en av grupperna som tillhör de nationella minoriteterna - romerna. Denna grupp har i flera avseenden stått utanför de åtgärder som riktats till de övriga grupperna. Ett tydligt exempel på detta är skolans område. En stor del av de svenska romerna saknar en tillräcklig utbildning och därmed modersmålskunnig, utbildad personal på flera nyckelområden, t.ex. lärare, elevassistenter och vårdpersonal. En positiv särbehandling av den romska minoriteten bör därför ges en hög prioritet. En annan grupp som nämns vid namn i betänkandet, men som lämnas utanför den nationella minoritetspolitiken, är finlandssvenskarna i Sverige. När uttrycket sverigefinnar brukas i regeringens proposition har inte regeringen berört frågan om finlandssvenskarna i Sverige. Även om finlandssvenskarna inte talar finska kan man inte utesluta den delen av folkgruppen ur ramkonventionens bestämmelser. Både socialförsäkringsutskottet och konstitutionsutskottet gör den bedömningen av regeringens proposition att den delen sverigefinnar som inte talar finska - finlandssvenskarna - inte skulle omfattas av minoritetsspråkskonventionen och inte heller bör anses omfattade av åtagandena enligt ramkonventionen. Allt detta med hänvisning till regeringens proposition. Fru talman! Detta är enligt min mening en felaktig tolkning av utskottet. I propositionen räknar man upp kriterier som bör vara uppfyllda för att en grupp ska betraktas som en nationell minoritet och därmed omfattas av ramkonventionen. Finlandssvenskarna som en del av den finska befolkningen i Sverige uppfyller alla de kriterier, utom språket, som nämns · grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen har en icke dominerande ställning i samhället, · religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet. Endast ett av de uppräknade särdragen måste föreligga men de särdrag som gruppen uppvisar måste i något väsentligt avseende skilja den från majoriteten, · självidentifikation. Den enskilde såväl som gruppen ska ha en vilja och strävan att behålla sin identitet, · historiska eller långvariga band med Sverige. Därför omfattas, enligt min mening, finlandssvenskarna i Sverige av Europarådets konvention för nationella minoriteter. Min förhoppning har varit att man i betänkandet i stället för termen "sverigefinne" skulle talat om sverigefinländare. Det är ju otvivelaktigt så att den finlandssvenska gruppen inom sig bär en sverigefinländsk kulturtradition och uppfyller de flesta av de punkter genom vilka en nationell minoritet definieras i betänkandet. Av den anledningen är jag tvungen att avstå från att rösta bifall till majoritetens förslag beträffande termen sverigefinländare i utskottets hemställan punkt 4 angående yrkande 2. I detta fall väljer jag att helt avstå från att rösta. I övrigt yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkande. Fru talman! Till sist vill jag som en representant tillhörande de aktuella minoritetsgrupperna tacka regeringen och riksdagen för det allvar med vilket framtagandet av den nationella minoritetspolitiken har behandlats. Det handlar om en betydelsefull fråga som berör de flesta samhällssektorer. Jag vill i detta sammanhang också tacka de otaliga representanterna för de nationella minoriteterna för den konstruktiva dialog som varit rådande under framtagandet av de principer som ligger till grund för det aktuella betänkandet. En sådan dialog lovar gott inför det fortsatta samarbetet som är nödvändigt i det fortsatta arbetet för ett språkligt och kulturellt rikare Sverige. Tack!

Fru talman! Jag vill börja med att rikta ett särskilt tack till den socialdemokratiska regeringen, till Miljöpartiets företrädare för att de kommit överens om att i propositionen föreslå att meänkieli och jiddisch ska ges erkännande som minoritetsspråk. I det sammanhanget behöver man kanske också ställa frågan om inte sydsamiska som språk behöver samma särskilda erkännande. Fru talman! I betänkandet behandlas min och Stig Vi var mycket väl medvetna om att vi kom med förslag på ett område som ännu inte vunnit allmänt erkännande. Jag vill ändå påstå, och jag gör det även å Stig Erikssons vägnar, att riksdagen kommer att ta ett historiskt beslut av stort värde när den erkänner de nationella minoriteterna. Vi tornedalingar är en av de minoriteter som äntligen får ett officiellt erkännande. Det är också värdefullt att vårt språk meänkieli erkänns som minoritetsspråk. Det är en klar förbättring i förhållande till Jag är också väl medveten om att det finns olika uppfattningar i frågan om meänkieli är ett eget språk eller inte. Det har också pågått en livlig debatt i Tornedalen om detta. Bl.a. har anförts argument som att erkännandet av meänkieli skulle förstärka skillnaderna mellan den svenska delen av Tornedalen och den finska. Den farhågan anser jag inte har någon reell grund. Jag anser att erkännandet kommer att få motsatt effekt. Äntligen behöver tornedalingar som talar meänkieli inte be om ursäkt eller känna sig underlägsna för att de inte behärskar riktig finska. Meänkieli är ett riktigt språk, och därmed kan de som talar meänkieli och de som talar standardfinska känna samma stolthet och självkänsla för att språken har samma värde genom att också meänkieli fått ett officiellt erkännande. Jag anser, som också en del forskare har framfört, att en funktionell eller fullständig analfabetism i modersmålet inverkar negativt på individens socioekonomiska status. Det är ett förhållande som gäller generellt. Huruvida t.ex. Tornedalen ska kunna få en mer gynnsam näringspolitisk utveckling är beroende av den självkänsla som tornedalingarna har. Att det egna språket är godkänt är en avgörande faktor för denna självkänsla. Fru talman! Jag hade förmånen att representera Vänsterpartiet i sektion två av Minoritetskommitténs arbete. Jag skrev där i ett särskilt yttrande att det är viktigt att hörsamma vad tornedalingarna själva anser om språket. Deras representant i denna kommitté hävdade att meänkieli skulle ses som ett eget språk. En av experterna, Henning Johansson, hade samma uppfattning. Jag anser att hans analys är en god grund att stå på för att ge meänkieli statusen som ett eget minoritetsspråk. Vi har två minoriteter som liknar varandra: sverigefinnar och tornedalingar. Dessa minoriteter kvalificerar sig utifrån sina specifika förutsättningar till att få statusen nationell minoritet. Som en konsekvens av detta måste också deras språk skiljas åt till gagn för de båda minoriteterna. Det får inte bli en falsk motsättning mellan dessa minoriter. Båda minoriteterna måste ges utrymme att utveckla sitt språk, sin kultur och sin historia. För tornedalingarnas del pågår det en livlig verksamhet. En grammatikbok gavs ut för ett par år sedan. Språkkurser ges både i lokalradioregi och i studiecirkelform. Här vill jag lyfta fram Pajala kommun som en föregångskommun. Den har redan beslutat att förbereda personalen inom förskola och grundskola för att möta behoven av kunskaper i meänkieli. Det finns en mångfald av olika kulturella aktiviteter som t.ex. har lett till att böcker skrivs och musikteater spelas på meänkieli. I somras såg jag ett av de senaste exemplen - Iloinen lohi eller Den lyckliga laxen. Allt detta är exempel på vad den nya synen på tornedalingarna betytt för att erövra tillbaka den självkänsla som staten och samhället genom språkförtrycket tog ifrån dem. Fru talman! Jag anser att det är viktigt att lyfta fram att denna proposition handlar om rättigheter och inte om tvång för den enskilde. Däremot är både ratificeringen av de två nämnda konventionerna och att det finns en regional lagstiftning något som stärker dem som vill ta i anspråk de rättigheter som följer av att tillhöra en nationell minoritet. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla den samlade minoritetspolitiken. En bra grund är lagd, men erkännandet av de nationella minoriteterna och deras språk innebär ett stort ansvar för Sveriges riksdag att också bevaka och fortsatt skapa goda förutsättningar för en medveten minoritetspolitik. I detta sammanhang vill jag särskilt lyfta fram vikten av att bevaka de nationella minoriteter som inte har ett eget förvaltningsområde, vilket många av talarna har varit inne på. Då tänker jag speciellt på sydsamerna, som företrädesvis finns i Krokoms, Storumans och Strömsunds kommuner. Jag tänker också på sverigefinnarna, som företrädesvis finns i Mälardalen och i västra Götaland. Jag tänker vidare på judar och romer och kanske framför allt på de minoriteter som är små och som relativt sett saknar makt och inflytande. Där har vi i riksdagen en mycket viktig funktion att fylla. Jag anser att det är viktigt att de strävanden som finns i propositionen följs upp och utvärderas på ett aktivt sätt. Erkännandet av de nationella minoriteterna är ett historiskt genombrott, och vi har ett särskilt ansvar för att åtgärderna får avsedd effekt även för dem som saknar ett särskilt uttalat förvaltningsområde. Fru talman! Stig Eriksson och jag har framfört en rad förslag i vår motion, bl.a. att varje erkänd nationell minoritet bör få utrymme på ett av universiteten eller en av högskolorna i landet i syfte att stärka denna minoritets kultur, historia, språk och traditioner. Vi har vidare föreslagit att en folkhögskola skulle kunna bli kulturcentrum för respektive nationell minoritet. Vi månar särskilt om de nationella minoriteter som saknar ett eget förvaltningsområde, och för dem fyller förskoleverksamheten och grundskolan viktiga funktioner för barnen. Här bör det finnas ett mer aktivt stöd från statens sida. Det här är ett nationellt ansvar, och det ansvaret ska inte överlämnas till privata intressen. Det skapar segregation i stället för integration. För de minoriteter som hamnar utanför förvaltningsområde är det viktigt att de äldre får äldreomsorg på sitt eget språk. Det får inte fastna i byråkratiska hinder, i resursbrist eller i argumentet att det kostar för mycket. Jag har noterat att vårt förslag att presstödsreglerna för tidningar som dagligen ger ut en eller flera sidor på ett av minoritetsspråken ska förändras så att dessa tidningar får ett bättre stöd kan bli tillgodosett i en utredning som håller på att se över presstödsreglerna. Vi har vidare uttryckt önskemål om textremsor på minoritetsspråk i TV. Också detta förslag kan på sikt vinna gehör, speciellt med hjälp av ny teknik. Vi har också skrivit om statligt stöd till litteratur och kulturtidskrifter och övrig kulturverksamhet till de nationella minoriteterna. Jag vill tolka skrivningarna i betänkandet positivt. Om förhoppningarna inte infrias kommer jag naturligtvis att uppmärksamma det för att få en ändring till stånd. Avslutningsvis hoppas jag, fru talman, att statsrådet Ulrica Messing kan ta till sig de invändningar jag har som viktiga synpunkter att arbeta vidare på för att få en ännu bättre samlad minoritetspolitik.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet Nationella minoriteter i Det känns overkligt att stå här i Sveriges riksdag efter att ha begärt ordet i detta ärende. Jag började för 40 år sedan gå i skolan inom det språk och kulturområde som här speciellt har nämnts. Språket var meänkieli, och det faktum att det språket var förbjudet i skolan medförde i många fall - också i mitt fall - att man under det första skolåret var hemfallen åt tystnad. Språket var alltså belagt med skam. Kvarsittning och hot om sänkning av betyg i uppförande och ordning var metoder som tillämpades. Jag hoppas, och jag tror, att den tidens pedagogik var ett utslag av bristande förståelse för och kunskap om barn och deras behov. Onekligen kan jag konstatera att det har hänt mycket på detta område när jag troligtvis senare här i dag kan vara med och besluta att detta är ett eget språk. Fru talman! När vi nu här i dag ska besluta om erkännandet av fem nationella minoriteters språk och kultur så har det återverkningar på en rad områden. Självkänslan och identiteten som har att göra med ursprunget får en helt annan utgångspunkt. Skammen och förnekelsen som på många håll förekommit förpassas till historien. Exempelvis kommer kulturlivet att utvecklas med utgivning av böcker, radio och TV-tid, teaterverksamhet m.m. Naturligtvis är det i detta sammanhang viktigt att de åtgärder som betänkandet framhåller utan dröjsmål börjar realiseras. Jag vill också nämna en annan sak. Åtminstone två av de minoriteter som kommer att erkännas, tornedalingar och samer, är i huvudsak belägna inom det område som i regionalpolitiska sammanhang kallas för stödområde 1. Jag är övertygad om att dagens beslut kommer att ha positiva effekter på bl.a. näringslivsutvecklingen. Människor som känner stolthet över sin bakgrund, sitt språk och sin kultur och även får ett erkännande för detta, utvecklar delaktighet, och alldeles säkert växer det upp företag och entreprenörskap av detta. Jag är alltså mycket glad, fru talman, att jag får vara med och fatta detta beslut. Än en gång yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet om nationella minoriteter i Sverige.

Fru talman! Jag tänker säga ett par ord om vår historiska kunskap om vår ursprungsbefolkning, därför att frågan om hur man kan undvika att konflikter trappas upp och vilka mönster spänningar mellan grupper tar kan ge insikt om hur rätt ingripande i en situation kan avvärja upptrappning. Den här principen om konfliktlösning borde vara vägledande för staten och för berörda parter liksom för partier, tycker vi i Ytterst handlar det om att välja samhällsklimat. Människor med trygg identitet och självrespekt kan samsas, ha utbyte av varandra och erkänna varandras behov. Samernas historia i Sverige är tyvärr mer en historia av förtryck och förnekelse av identitet. Det svenska samhället behöver därför, tycker vi i Miljöpartiet, en folkbildning om samer och den samiska kulturen, Sveriges kolonisering av Sápmi och vad ratificeringen av ILO-konventionen innebär egentligen. Vi vill alltså ha en nationell informationskampanj, och vi ser den som en viktig del i en konfliktlösningsstrategi. Bildningsinnehållet ska styras från samernas egna referensramar, men här får vi inte glömma en viktig och naturlig samarbetspartner: våra länsmuseer. De har också kunskap om nybyggarnas historia på 1600 talet. Det är den samlade kunskapen som behövs, dvs. en gemensam kunskapsuppbyggnad och bildning. År 1673, fru talman, kom det första plakatet som gav stora förmåner till nybyggare. Den grundläggande kristna etiken på den tiden var att Gud hade gett de kristna rätten att bosätta sig var som helst där det fanns plats. Den befolkning som fanns där nybyggarna slog sig ned förlorade sin rätt till marken eftersom de inte odlade den och därför inte förbättrade markens tillstånd. Under 1700-talet hittar vi också beskrivningar av samer där de jämfördes med tattare och zigenare, grupper som var starkt hatade av bondebefolkningen. Den här bilden hade skapats av att fattiga samer, som hade förlorat sina marker, tvingades driva omkring på landsbygden där de försökte försörja sig med tiggeri och diverse handel. När det är möjligt för en kammaråklagare 1999 att avstyrka en förundersökning om hets mot folkgrupp när det gäller en bildekal där det stod Rädda en varg - skjut en same, ja, då är botten nådd. Nu kommer ärendet att överprövas, men för att riktigt förstå vidden av det förtryck, ibland med starka rasistiska inslag, som växt fram med åren, måste vi tillbaka till tiden före svenskt kristnande. Och, fru talman, det är dags för statsminister Persson att ta sig an frågan. Vi måste ödmjukt fördjupa vår egen kunskap och städa upp i vårt eget land. Det kommer att ta tid, men vi måste börja nu, fru talman, för att det är vi, samhället, staten, som har ställt till det!

Fru talman! Utgångspunkten för en fungerande boendepolitik ska vara människors egna önskemål, behov och prioriteringar, olika i olika skeden av livet. Det är därför viktigt att boendepolitiken utformas så att människor ges möjligheter att påverka det egna boendet, inte hindras att välja den bostad de önskar: De som vill äga och ta eget ansvar för sin bostad ska ges rimliga möjligheter. I det egna ägandet ligger såväl trygghet som inflytande. Efterfrågan måste ges möjlighet att styra - inte politiska beslut över huvudet på folk eller byråkratiska regler och detaljreglering. I ett särskilt yttrande anger vi moderater dels den inriktning av den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och de budgetramar för 2000 som vi förespråkar men som redan fallit, dels våra förslag inom utgiftsområde 18, som ska bedömas utifrån vad jag just nu sagt i min inledning. Moderaterna deltar därför inte i beslutet under mom. 1. Jag har dock några kommentarer. Trots att det finns problem på bostadsmarknaden, är regeringens defensiva förhållningssätt svårförståeligt. Några förslag till lösningar presenteras inte alls i budgetförslaget. Är det skilda uppfattningar inom regeringen om fastighetsskatten, hyressättningssystemet eller allmännyttan som gör att regeringen har lagt locket på för bostadspolitiken? Eller är det rent av passivitet och oförmåga hos regeringen att fatta beslut som gör att de boende lämnas i sticket? Regeringen och utskottsmajoriteten hänvisar till utredningar av skilda slag, Fastighetsbeskattningsoch fastighetstaxeringsutredningen och utvärdering av bruksvärdessystemet och allmännyttan är några exempel. Att införa ett straffsystem för kommuner som söker lösa sina ekonomiska svårigheter genom omstrukturering av sina kommunala bostadsbolag klarar man av. Det är absolut inte rimligt att i genomsnitt mer än 30 %, för en del nästan hälften, av den disponibla inkomsten går till boendet. Fastighetsskatten är så hög att den ställer till med problem för många hushåll. Den drabbar hyresgäster och bostadsrättshavare, inte bara småhusägare i attraktiva områden. Det är därför bra att utskottet i enighet har beslutat om en hearing om fastighetsskatten och boendekostnaderna. Den blir visserligen något sent genomförd, nämligen först i början av nästa år. Nu vill jag passa på att uttrycka min glädje över att statsrådet Lövdén är här när vi diskuterar bostadspolitiken. Då kan vi ha en ordentlig runda senare. Jag har en påminnelse. Riksdagen beställde i våras av regeringen förslag om ägarlägenheter. När kommer detta, Lars-Erik Lövdén? Nog borde regeringen ha kunnat åstadkomma något sådant på sju åtta månader. Regeringens förhalande måste upphöra. Medborgarna kräver svar i olika boendefrågor. Som företrädare för folket begär jag nu att regeringen efterkommer fattade riksdagsbeslut och snarast lägger fram förslag om ägarlägenheter på riksdagens bord. Låt mig så presentera den moderata boendepolitiken. Syftet är att alla ska få goda förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö. Boendemiljön ska bidra till värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vi vill att människorna själva ska styra vad som ska byggas och hur. Hyres och ägarlägenheter, bostadsrätter och egnahem bör blandas på ett efterfrågat och naturligt sätt. Variation och mångfald kommer då att finnas på bostadsmarknaden. Därmed motverkas negativ segregation och utanförskap. För att uppnå dessa mål måste skatterna sänkas, avregleringen fortsätta och eget ägande möjliggöras för fler. I reservation 1 under mom. 2 anger vi bostadspolitikens inriktning, och jag yrkar härmed bifall till denna reservation. Jag vill utveckla tre punkter. De handlar om kommunernas roll i bostadspolitiken, om bostadsbyggandet och boendekostnaderna. I diskussionen om de kommunala bostadsföretagen vill jag bestämt hävda den grundlagsfästa kommunala självstyrelsen. För att kommunerna ska kunna fullgöra sin roll så effektivt som möjligt med medborgarnas bästa för ögonen är det de demokratiskt valda företrädarna för kommunen som ska fatta de viktiga lokala och vardagsnära besluten så att den gemensamma välfärden blir bra. Det är fullständigt orimligt att staten med hjälp av sanktioner bakbinder de kommuner som vill sälja sina bostadsföretag. Med avseende på de ekonomiska risktaganden som ägande av bostadsföretag kan innebära är det naturligt att överväganden och beslut också fattas på kommunal nivå. Med de skilda förutsättningar som finns i Sveriges kommuner innebär det att lösningarna måste bli olika. Kommunerna betackar sig för den statliga inblandningen. Kommunerna måste omedelbart återfå rätten att besluta över sin egendom. Strafflagstiftningen mot kommunal självstyrelse ska genast tas bort. Det som krävs för att få i gång ett ökat bostadsbyggande där det behövs och en bostadsmarknad i allmänhet i balans är bl.a. sänkta skatter på byggande och boende, ändringar i skatteutjämningssystemet, ändrade regler för hyressättningen och förenklingar i planlagstiftningen. Naturligtvis skulle en ograverad kommunal självbestämmanderätt över sina bostadsföretag också bidra till en bostadsmarknad i balans. Utgångspunkten för åtgärderna bör vara människors önskemål. Den politiska styrningen har gång efter gång visat sig snedvrida bostadsförsörjningen och dessutom hindra nödvändig omstrukturering. Bostadsmarknaden och byggandet har satts i vänteläge. Politisk klåfingringhet har lamslagit bl.a. byggandet av hyresrätter i Stockholm. En politiskt fastställd hyresnivå som kraftigt understeg produktionskostnaden har starkt bidragit till detta. Byggbranschen är initiativtagare till det som faktiskt byggs. Skälet är förstås möjlig lönsamhet parad med lyhördhet för den efterfrågan som finns. Byggandet av det låga antalet hyresrätter är naturligtvis bekymmersamt, eftersom boendeformen efterfrågas. Framför allt fyller hyresrätter en funktion för unga människor som är rörliga och för äldre som uppskattar den service som boendeformen erbjuder. En alltmer förändrad arbetsmarknad kan även den innebära ökad efterfrågan på ett tidsbegränsat boende utan större kapitalinsatser. Bristen på bostäder för studerande vid universitet och högskolor är också ett av flera tecken på en dåligt fungerande bostadsmarknad. Orsakerna till denna bristsituation är till stor del desamma som de förhållanden som påverkar bostadsmarknaden i övrigt. De generella åtgärder för en bättre fungerande bygg och bostadssektor som förs fram av oss moderater är därför giltiga även för att åtgärda problemen med studenternas bostadssituation. Åtgärder som sänkt skattetryck inom sektorn, bosparande och flexibla regler för standard och för hyressättning skulle bidra till att förbättra förutsättningarna för byggande av alla typer av bostäder och till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det är inte bara regeringen som är passiv. Samma tövan visar också majoriteten i utskottet. Tala åtminstone om för regeringen och Lars-Erik Lövdén, Lennart Nilsson, att det är bråttom att göra något konkret. Jag vill ta upp frågan om boendekostnaderna. För många låginkomsttagare går mer än hälften av disponibel inkomst till boendet. Bara fastighetsskatten motsvarar ungefär en månadshyra av tolv. Kostnaden för bostaden har ökat snabbare än konsumentprisindex. Vi betalar förhållandevis mycket för att bo i Sverige i jämförelse med andra länder. Särskilt svårt är det för människor med knappa marginaler. För många är det i dagsläget omöjligt att klara sig utan bostadsbidrag. Detta individuella bostadsstöd har därför blivit ett nödvändigt instrument för att motverka de effekter som de höga skatterna orsakar. Samtidigt illustrerar den utformning bostadsbidragen i dag har den rundgång som präglar statens agerande gentemot familjer och enskilda. Åtgärder måste till för att växla dagens bidrag mot sänkt skatt. Målet bör naturligtvis vara att den enskilde ska kunna leva på sin lön utan att vara beroende av bidrag. Som ett led i en sådan utveckling bör en samordning av bostadsbidragen och övriga socialoch/eller familjepolitiska åtgärder komma till stånd. Det helhetsgrepp som detta ger över den ekonomiska situationen för berörda hushåll är en nödvändig förutsättning för att den av oss förordade växlingen av bidrag mot sänkt skatt ska kunna inledas. I avvaktan på en sådan, bättre, ordning anser vi att nuvarande regler måste justeras enligt följande: Hushållsinkomsten ska ligga till grund för bostadsbidragen. Ytnormen ska helt avskaffas. Barnpension ska inte ingå i den bidragsgrundande inkomsten. Till slut: Det allra främsta för en väl fungerande bostadspolitik är, och förblir, en hållfast allmän ekonomisk politik med sänkt skattetryck. Det ger bästa förutsättningarna för människors trygghet och välfärd.

Härmed yrkar jag, som sagt, bifall till reservation 1, samtidigt som jag vill framhålla att jag står bakom övriga moderata reservationer och vårt särskilda yttrande.

Fru talman! Också jag vill börja med att hälsa minister Lövdén välkommen hit. Det är roligt att vi nu har en minister som intresserar sig för de bostadspolitiska frågorna. Dagens debatt behandlar utgiftsområde 18 - inte dess totala ram, utan fördelningen av områdets olika anslag. Debattordningen för budgeten medger inte något annat. Därför är denna debatt kanske mer intressant som en allmän bostadspolitisk debatt än som en budgetdebatt. Vänsterpartiet står naturligtvis bakom budgetbetänkandet i dess helhet men det hindrar inte att vi tycker att bostadspolitiken behöver förstärkningar på flera områden, både ekonomiskt och lagstiftningsmässigt. Jag kan konstatera att oppositionen föreslår mindre pengar, färre regler och en förenklad lagstiftning på flera områden, alltså mer av marknadsanpassning och en större efterfrågestyrning utifrån individens betalningsförmåga. Den vägen tror inte vi på. Den rimmar inte heller med den portalparagraf som alla utom moderaterna ställt sig bakom, nämligen allas rätt till en god bostad till ett rimligt pris - bostaden som en social rättighet. Vi i Vänsterpartiet är oroade över den låga nyproduktionen av bostäder, framför allt när det gäller hyresrätten, men också över tillgången på studentbostäder. Även ombyggnationen ligger på en alldeles för låg nivå, vilket sammantaget enligt Byggentreprenörerna sedan 1995 leder till att bostadsbeståndets värde sjunker - en viktig fråga eftersom detta värde rör sig om ca 2 000 miljarder och är en stor del av den svenska förmögenheten. Vänsterpartiet har tidigare i motioner föreslagit investeringsstöd för både nyproduktion och ombyggnation dels för att få ned produktionskostnaderna, dels för att hyresnivåerna inte ska öka. Det gäller främst hyresrätten som vi anser missgynnas mest med 90-talets bostadspolitik och där bor de mest utsatta befolkningsgrupperna. Utskottets majoritet delar Vänsterpartiets oro inför en begynnande bostadsbrist och ett bristande underhåll i det befintliga beståndet och förväntar sig att regeringen återkommer med förslag som sätter fart på bostadsproduktionen. Man hänvisar till en rad utredningar, som alla håller på med sin del av bostadspolitiken, och till Boverkets rapport och Ulf Adelsohns uppdrag för ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Det mesta i utredningsväg riktar sig mot kommunernas roll och ansvar och till väldigt liten del mot statens ansvar, förutom när det gäller fastighetsskattefrågan. Kärnan i problematiken är dock själva boendekostnaden. Det är den som man bör utgå från när man fokuserar problematiken runt allas rätt till en god bostad till ett rimligt pris. Då måste alla intressenter inom bostadspolitikens område ta sitt ansvar, inte minst staten. Vänsterpartiet håller fast vid sitt krav på en boendekostnadsdelegation som har som främsta uppgift att komma med förslag som håller nere hyresnivåerna. Staten ska ta sitt ansvar. Det kan gälla fastighetsskatt, räntebidragsregler, investeringsbidrag m.m. Kommunerna kan bidra med en annan markpolitik och sänkta avgifter. Byggherrarna får se till att följa byggprocessen på ett effektivare sätt och ställa högre krav på entreprenörerna. De boendes organisationer och samhällsintressena måste tidigt komma in i byggprocessen för att förhindra fusk och felaktigheter som det i ett senare skede kostar stora pengar att rätta till. Ett samhällskontrakt runt dessa frågor, med sikte på lägre boendekostnader, skulle vara delegationens slutmål. Utskottet påtalar behovet av en större samordning där synpunkter från de olika aktörerna inom bostadssektorn tas till vara. Varför inte låta dem träffas inom ramen för det uppdrag jag nyss beskrivit i ett tillkännagivande till regeringen i stället för att jag nu, fru talman, måste yrka bifall till reservation nr 8? När det gäller studentbostäder är det ännu tydligare att staten bör ta ett större ansvar. Regering och riksdag sätter höga mål för att de högskolestuderande ska bli betydligt fler, och en utbyggnad av högskolan sker i snabb takt. Tyvärr hänger inte bostadsproduktionen med i de svängarna eftersom det inte går att producera bostäder med rimliga hyror som de studerande har råd att efterfråga. Inte heller det studiebidragssystem som ska gälla framöver ger de studerande en bättre ekonomi - med undantag av att de studerande tillåts tjäna mer pengar. I våra grannländer Norge och Danmark ger staten betydligt bättre villkor för produktionen av studentbostäder. I Norge står staten för 60 % av den totala produktionskostnaden, och i Danmark står staten för Att studera på högskola är fortfarande i högsta grad en klassfråga. Vi får inte förstärka den genom att boendet också utgör ett hinder för de betalningssvaga. Lösningen är inte heller att försämra boendestandarden för dessa grupper eller att dra ned på tillgängligheten. Även de handikappade måste ha rätt att studera. Riksdag och regering måste komma med förslag som leder till lägre produktionskostnader för den här typen av boende. Sten Lundström kommer i sitt anförande här att ta upp en rad boendesociala frågor. Därför ska jag endast beröra bostadsbidragsfrågan. En majoritet av bostadsbidragstagarna är arbetslösa, socialbidragstagare eller studerande. Därför är det viktigt att uppmärksamma deras situation med osäkra inkomster som kan variera stort under året och som gör att många har fått stora återbetalningskrav när bidragen stämts av mot den deklarerade inkomsten. Den förändring som genomfördes i våras riktar sig till ett litet fåtal bidragstagare som i praktiken bedömts vara beroende av socialbidrag för en lång tid framöver. Vi reserverade oss till förmån för den motion som vi hade skrivit och menade att man måste ta betydligt större hänsyn till tidigare nämnda grupper. Vi fick inte gehör för våra synpunkter då. Därför är det glädjande att utskottsmajoriteten nu tycker att dessa frågor ska utredas och att regeringen ska återkomma med förslag i vårpropositionen. Våra förslag rör möjligheten till eftergift vid återbetalning, tillfälliga inkomster som egentligen är till för en annan tidsperiod och barns inkomster. I Danmark finns det ett system som ger utrymme för en viss inkomstdifferens i förhållande till deklarerad inkomst och som ställer lägre krav på återbetalning av bidrag. Ett sådant förslag bör utredas närmare, det skulle gynna tillfälligt arbetslösa, socialbidragstagare och studerande som går från studier till jobb eller tvärtom. Ett avgångsvederlag eller en husförsäljning kan ge tillfälliga inkomster som egentligen är avsedda för en annan tidsperiod än det år som är kopplat till bostadsbidraget. Barns förmögenhet kan i vissa fall vara spärrade från användning, men betraktas ändå som användbar tillgång när bostadsbidragen ska beräknas. Vi vill dessutom göra det möjligt för försäkringskassorna att bättre kontrollera förmögenhetsuppgifter i bostadsbidragssammanhang. Vi delar även Centerpartiets uppfattning när det gäller rätten till bostadsbidrag vid delad vårdnad, reglerna bör vara lika för båda vårdnadshavarna. Vi har tidigare motionerat i frågan, men eftersom vi har en budgetuppgörelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan vi i nuläget inte stödja det förslaget. Till sist några ord om byggforskningen och dess resurser. Forskningen runt det ekologiskt hållbara boendet är oerhört viktigt inför framtiden, inte minst därför att bostäderna använder ca 40 % av den energi som förbrukas i Sverige. Bostadsutskottet lyckades få igenom en ökning av medel för forskningen för 1999 med 50 miljoner kronor som nu permanentats för de kommande tre åren. Detta skulle gå till just forskning om ett ekologiskt hållbart byggande och boende. Byggbranschen bidrar till byggforskningen men ställer naturligtvis krav på hur medlen ska användas och inom vilka områden forskningen ska utföras. En branschstyrd forskning kan komma att kontrolleras av de stora byggföretagen och försumma de små och medelstora företagen, förstärka tendenserna till ett privat kunskapsmonopol och ge mindre av nydanande och innovativ utveckling. Därför är det viktigt att den oberoende forskningen har tillräckligt med medel för att bedriva sin basforskning. I Gävle tar nu högskolan över verksamheten vid den gren av KTH som kallas för Byggd miljö i Gävle. Basanslaget blir 13 miljoner kronor. Enligt en tidigare utredning behöver basanslaget vara ca 20 miljoner kronor för att trygga verksamhetens kontinuitet. I dag skjuter Byggforskningsrådet till ca 5 miljoner kronor årligen för detta ändamål, men osäkerhet råder år från år, och i övrigt är beroendet av uppdragsforskning stort. Byggd miljö i Gävle är en institution som framgångsrikt kan medverka till att basforskningen runt ett ekologiskt hållbart byggande och boende utvecklas på ett positivt sätt och behöver därför få sitt basanslag tryggat.

Fru talman! En sak, Owe Hellberg. För den uppmärksamme lyssnaren framstod det ganska klart vad moderat boendepolitik har för syfte. Jag sade nämligen att syftet är att alla ska få goda förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö. Vi moderater menar att en bra och trygg boendepolitik är när människorna ges möjlighet och inte hindras att välja hur de vill bo, att det är deras egna önskemål och prioriteringar som styr. Då behöver staten sänka inkomstskatter, sänka och på sikt ta bort boendeskatterna - det är fastighetsskatten jag tänker på i första hand. Det är så en trygg boendepolitik kan formas för alla människor.
Fru talman! Det var en väldigt omfattande fråga. Jag tror inte riktigt på moderaternas valfrihetsmodell, för den valfrihetsmodellen handlar om hur tjock plånboken är. Tyvärr är det så att kostnaderna runt boendet hänger samma med vem som har råd att efterfråga det. Där menar vi att staten har sitt ansvar att se till att alla har möjlighet att efterfråga ett boende som ger en god standard och en rimlig kostnad. Vi tror inte på er modell. Vi ser hur 90-talet har utvecklats. Det har blivit bara dyrare och dyrare att bo i takt med att statens medel, statens hjälp till detta har minskat. När jag kom in i riksdagen 1994 var räntebidragskostnaden ca 34 miljarder. Nästa år är den 3 miljarder och år 2001 1,7 miljarder. Det har en direkt koppling till boendekostnaderna och till vem som kan efterfråga en bostad. Det är ingen marknadsvara, det är ingen handelsvara, det är en social rättighet. Jag tror att vi skiljer oss i den tanken.

Fru talman! Under en tioårsperiod på 60 och 70 talen byggdes ca 100 000 lägenheter per år i Sverige, det s.k. miljonprogrammet. Det var från början ett svar på den bostadsbrist som uppstod i samband med inflyttningen till bl.a. storstäderna. Få och stora aktörer stod för en mycket rationaliserad produktion på bekostnad av sociala och kulturella värden. En omfattande anonymitet blev följden i många bostadsområden. Miljonprogrammens storskaliga byggteknik och kortsiktiga ekonomiska bebyggelseplanering manövrerade ut det arkitektoniska, det sköna. Jag vill slå fast: Att lyfta fram skönhet och kvalitet i boendet är viktigt för människors välmående. En utveckling som leder till att fler bor och arbetar i ett och samma område, eller i närområdet, är önskvärd. Det gör att anknytningen till det lilla samhället blir starkare, med ökat engagemang, intresse och delaktighet som följd. Ett boendeområde bör ha varierande bostads och befolkningssammansättning, så att den mänskliga kontakten mellan generationer, olika nationaliteter och yrkesgrupper blir naturlig och självklar. En god boendemiljö stimulerar till gemenskap och ett aktivt vardagsliv. Den kristdemokratiska bostadspolitiken har som utgångspunkt att människor ska känna sig trygga i boendet. Trygghet och valfrihet i boendet är en del i Kristdemokraternas familjepolitik. Om - åter vill jag poängtera detta - möjligheter finns väljer huvuddelen av barnfamiljerna ett eget boende. Vi är väl medvetna om att familjer som har frihet att välja den boendeform som passar dem bäst också bäst skapar en boendemiljö som främjar en harmonisk uppväxt för barn och ungdomar. Det är de små och nära gemenskaperna i familjekretsen som oftast blir avgörande för hela människans utveckling. Detta slog Hem och familjeutredningen fast redan 1947. Konsekvensbeskrivningar av barnens situation ska alltid göras i samband med utvecklingen av bostadsområden. Det finns all anledning till eftertanke när det gäller barnens situation i våra utsatta bostadsområden, inte minst utifrån att barnkonventionen i år lyfts fram med anledning av att den nått tioårsstrecket. Och hur många av våra invandrarbarn i de utsatta miljonprogramsområdena mår bra respektive dåligt? Risken för social utslagning, anonymitet och drogproblem ökar i en monoton och dyster vardag utan tillit, gemenskap och delaktighet. Den bostadspolitiska utredningen betonade i sitt förslag till målformulering för bostadspolitiken att boendemiljön också skulle bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Den formuleringen har sedan slagits fast och följt med i flera propositioner därefter som en god utgångspunkt för boendefrågorna. I årets budgetproposition däremot finns den betoningen inte med. Om den målsättningen fortfarande gäller måste familjens roll och betydelse uppvärderas. Fru talman! Enligt uppgift håller Socialstyrelsen på med en ny kartläggning av de hemlösas antal och situation. 1993 års statistik visade på att ca 10 000 personer tillhörde den gruppen. Mycket tyder på att den här situationen har förvärrats. Inte minst finns nu också genom psykiatrireformens ofullständighet psykiskt funktionshindrade bland uteliggarna. Inte minst kvinnors hemlöshet måste studeras. Här finns med säkerhet ett betydande mörkertal. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle att en stor grupp människor är bostadslösa, varav ett stort antal dessutom betraktas som helt hemlösa. En ny och snabb uppföljning måste göras. Den enskilda personens rätt till ett hem måste garanteras. Den bostadssociala utredningens förslag måste snabbt tas till vara. Den nybyggnad som sker i dag handlar oftast om exklusiva bostäder i attraktiva lägen för välbärgade personer och sker dessutom huvudsakligen i några s.k. tillväxtregioner. Redan nu finns det problem med bostadsbrist och lågt byggande, särskilt av hyresbostäder inom Stockholmsregionen. Bristande planberedskap, överklagningar, höga produktionskostnader liksom fastighetsskatteproblematiken och förvaltningsmomsen med höga hyror som följd är problem som pockar på lösningar. Samtidigt står enligt SCB mellan 50 000 och 60 000 lägenheter tomma ute i landet. För några år sedan fick man bidrag till att bygga dessa, i dag ges bidrag till rivning av samma lägenheter. Något har gått snett och snara åtgärder krävs. Landsbygden har sina speciella problem när det gäller att både bygga och bo. Ska avfolkningen från landsbygden kunna hejdas måste ett batteri av åtgärder till. I den regionalpolitiska utredningen är man säkert djupt grubblande över vad det måste betyda. Ska även landsbygden locka måste bl.a. attraktiva boendelägen erbjudas. Strandnära lägen, som med nuvarande lagstiftning omöjliggörs generellt i hela landet, är ett hinder just på landsbygden där tillgången på strandnära tomter är riklig. Strandskyddsreglerna bör omarbetas för att rädda skyddsvärda områden, men också för att underlätta strandnära lägen på landsbygden där tillgången på fritt vatten är god, ibland nästan oändlig. Så över till bosparandet. Plånboken behöver inte alltid vara så tjock, åtminstone inte från början, Owe Från kristdemokratiskt håll betonar vi vikten av att planera för framtiden. Ett långsiktigt sparande för att skapa möjligheter till ett självvalt och önskat boende är därför mycket viktigt. Även regeringen har gjort bedömningen att ett eget kapital i samband med större investeringar är av vikt. Trots detta är man inte beredd att stödja någon form av bosparande utöver det nuvarande ungdomsbosparande som tyvärr inte fått den uppbackning som vore önskvärt. Ett högt sparande är av väsentlig betydelse för ett lands långsiktiga tillväxtförutsättningar. Det är därför viktigt att lära ungdomar - vuxna också för den delen - att bosparande ofta är en förutsättning för att man senare i livet ska kunna köpa sin egen bostad eller göra andra investeringar i boendet. Därför kan det också vara motiverat med statliga regler och kanske en stimulans för att uppmuntra inte minst ungdomar att bospara. Det blir en investering i framtiden som skapar stora och många möjligheter. Då finns det, som vi ett antal gånger tidigare har pekat på, ett utmärkt exempel att utgå ifrån, nämligen Bofrämjandets förslag till sparlånesystem. De positiva effekterna av bosparande är många: · Det ökar tillgången på eget kapital. · Det sänker kapitalkostnaden. · Det sänker skuldsättningsgraden. · Det grundlägger dessutom goda sparvanor. · In och utlåningsräntan är låg och fast. · Det eliminerar behovet av generella subventioner, som för övrigt håller på att avvecklas. · Det är neutralt mellan nybyggnad och ROT. · Det stärker således statskassan på olika sätt. Regeringen bör således återkomma snarast till riksdagen med ett förslag till bosparsystem. Fru talman! Till sist: Begreppet egnahem är i Sverige förknippat med villor eller småhus, alltså ett markboende med lagfart och panträtt som ger lägre ränta. I västeuropeiska länder som Norge, Danmark, Tyskland, Holland och Belgien kan man också bo i egna hem utan markkontakt, dvs. i flerfamiljshus med lagfart och panträtt, precis som i eget hus. Ägarlägenheten skulle i Sverige bli en femte upplåtelseform vid sidan av det egna huset, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och hyresrätt. Valfriheten för bostadskonsumenten skulle öka. Kristdemokraterna är för valfrihet inom alla områden. Hösten 1998 gav riksdagen regeringen i uppdrag att utarbeta förslag till sådana författningsändringar som medger även ägarlägenheter i Sverige. När, bostadsminister Lars-Erik Lövdén, får vi se detta förslag och när kan vi hoppas på att regeringen inser värdet av ett bosparsystem som skapar möjligheter till att förverkliga drömmen om ett eget hus eller en ägarlägenhet? Fru talman! Vi har delat upp arbetet, så övriga viktiga områden som berör boendet kommer att behandlas av Ulla-Britt Hagström och Harald Bergström. Jag vill bara hänvisa till vårt särskilda yttrande som mera i detalj berör situationen, eftersom vårt parti inte förfogar över de ramar som finns under utgiftsområde 18. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 som berör

Fru talman! I kristdemokraternas reservation nr 2 lyfter ni fram mångfalden och valfriheten i boendet och i andra sammanhang även ägarlägenheter och lättnader för ombildning till bostadsrätt. Era förslag ger faktiskt större valfrihet för dem som har kapital eller möjlighet att låna till en bostad. Då kan inte plånboken vara tom, Ulf Björklund. Många hushåll i dag har problem med att när månaden är slut så är plånboken tom. Jag undrar då: Vad vill ni göra för dem som inte har möjlighet att välja ett gott boende? En annan fråga gäller fastighetsskatten som ni vill avveckla för att öka neutraliteten. Den största delen av fastighetsskatten kommer från egnahemsboendet, och ser man till hela landet är det storstadsområdena som bidrar mest till fastighetsskattemedlen. En generell sänkning skulle mest gynna egnahemsboende i storstadsområden. Är det kristdemokraternas politik? Skapar det neutralitet mellan boendeformerna?
Fru talman! Jag lämnade ett förslag om bosparande i mitt anförande när jag nämnde den tjocka respektive tunna plånboken. Med tanke på vad som har hänt under senare år är vi alla väl medvetna om att ett sparande är fruktansvärt viktigt, inte minst för ungdomar som ska planera för framtiden. När plånboken inte är så tjock och man inte har så mycket pengar att spara är det viktigt att börja i tid. Därför borde ett bostadssparande kunna hjälpa till för att man ändå ska ha en startsumma i plånboken. När det för övrigt gäller att få ned boendekostnaderna är en sänkning av fastighetsskatten en åtgärd som man även från hyresgäströrelsen anser skulle leda till lägre hyror. Har man mindre pengar bor man oftast i hyreslägenhet, och en sänkning av fastighetsskatten skulle bidra till en sänkning av hyresnivåerna.
Fru talman1 Jag antar att Kristdemokraterna avser en generell sänkning av fastighetsskatten och inte det som majoriteten i riksdagen har genomfört, nämligen en sänkning av fastighetsskatten för flerfamiljshus. Det tror vi är en väg för att skapa större neutralitet mellan boendeformerna, eftersom hyrorna har ökat så oerhört mycket under 90-talet, de har mer eller mindre fördubblats. Sedan måste man fundera över neutralitetsfrågan och vem som ska gynnas. Jag fick inget riktigt svar på om det var egnahemsboende i storstadsområdena som är de som är missgynnade. Om man sänker fastighetsskatten generellt blir det ju de som blir mest gynnade. Det är väldigt många ungdomar som i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden för att få tillsvidareanställningar eller någon annan sysselsättning så att de kan få en långsiktig överblick över sin ekonomi. Då är det inte så lätt att spara till en bostad. Om man dessutom eftersträvar en större rörlighet vill man nog inte binda upp sig för ett ägande. Man vill nog hellre ha tillgång till hyresrätt till en låg kostnad för att kunna skapa sig en tillvaro utifrån de förutsättningar som man har.
Fru talman! När det gäller fastighetsskatten ställer vi från Kristdemokraternas sida upp på den modell år 2000 som regeringen har lagt fast - en mindre sänkning som gäller enbart hyresbostäderna. Där hänger vi med. Sedan får vi pröva oss fram för att se hur framtiden i övrigt ska se ut, men inriktningen är för vår del, som Owe Hellberg påpekar, att vi bör sänka fastighetsskatten generellt i alla boendeformer. Men låt oss studera vad det här kan få för effekt med den början som regeringen har inlett och som vi stöder. När det gäller ungdomars möjligheter till boende vill vi att kommunerna ska vara mer på bettet för att skapa någon typ av ungdomsboende. Det finns ju exempel ute i landet, bl.a. uppe i Dalarna, i Borlänge där jag bor, på försök att få fram billigt boende just för ungdomar. Det finns modeller. Man kan hitta äldre hus, man kan hitta möjligheter att plombera vissa rum, osv. Inte minst i områden med universitetsstuderande har detta prövat. Bl.a. i Falun, i Kopparstaden, har man hittat ett antal möjligheter till billigt boende för ungdomar och för studerande. Oftast handlar det om fantasi hos bostadsföretagen och kommunerna att komma på och hitta möjligheter, för de finns när man tar vara på tanken och använder den på rätt sätt.

Fru talman! Att tala om bostadspolitik just nu är att tala om olika verkligheter. Det är att tala om bostadsbrist i vissa delar av landet och att tala om överskott i andra. Det är att tala om undervärderade bostäder i det ena fallet och övervärderade i andra. Det är att tala om fantasipriser och vrakpriser, om höga fastighetsskatter och om låga fastighetsskatter. Det är att tala om svartjobb och pengar under bordet. Det är att tala om utförsäljning av kommunala bostäder till spekulativa förvärvare eller tvångströjor på fastighetsägare som vill förändra sitt bostadsbestånd. Det är att tala om fukt och mögelhus. Det är att tala om radonfaran, om slum och gräddhyllor. Det är att tala om stora skillnader. Det är att tala om olika förutsättningar, om orättvisor, om trygghet för vissa och otrygghet för andra, om en bostadsmarknad som inte fungerar, om dem som får del av välfärden, om dem som får mindre del av välfärden och om dem som inte får något alls av välfärden - de hemlösa. Det är inte särskilt roligt att tala om en sådan bostadspolitik. Det är betydligt trevligare att tala om visionen om hur det ska vara. Den visionen måste finnas om vi ska nå målet en bostadspolitik för alla, och det är Centerpartiets mål. Då är det att tala om bostaden som en del av välfärden. Det är att tala om valfrihet och mångfald, att människor oavsett bostadsort ska ha möjlighet att välja den bostad och den boendeform som passar dem bäst. Det är att tala om kommunala bostadsbolag med frihet att forma lokala bostadsmiljöer i samverkan med de boende. Det är att tala om privata bostadsföretag, om bostadsrätter och egnahem, om neutralitet i beskattningen, om en boendemiljö som bidrar till god hälsa. Det är att tala om en hyressättning som tar större hänsyn till efterfrågan och faktiska kostnader. Det är att tala om en bostadspolitik som ger långsiktighet och stabilitet. Det är att tala om den egna täppan där ägandet av bostaden har ett värde i sig. Det är att tala om ett kretsloppsanpassat byggande, om brottsförebyggande boendemiljöer, om flexibla hyresavtal och om permanenta ROT-avdrag. Det är att tala om rättvis fördelning av välfärden och om ökad trygghet för människorna. I Centerpartiets bostadspolitiska vision är det t.o.m. att tala om en bostadsminister med ett samlat ansvar för hela det bostadspolitiska området. Fru talman! Så är det inte i dag. Regeringen har tagit ett steg i rätt riktning. Vi har fått en minister med ett betydligt mer samlat ansvarsområde. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Vi har också fått en bostadsminister som gärna debatterar bostadspolitik, vilket även jag uppskattar. Det har börjat bra, men det får inte bara pratas bostadspolitik. Det måste också handlas. Det pågår en del utredningar som arbetar och de måste ge resultat. De bostadspolitiska reformarbetena har gått i stå, tycker jag. Det betänkande som vi nu diskuterar är väldigt magert. Det förefaller mig som om regeringen tillsammans med sina två samarbetspartner har kört in i väggen med bostadspolitiken, och det är olyckligt. Nu gäller det att komma loss. Vi har från Centerpartiet i en bostadspolitiska motion lagt fram vår bostadspolitiska syn. Den har blivit avslagen. Det är synd, för den är bra. Med våra förslag hade vi kunnat komma loss. Jag ser tre angelägna åtgärder som måste genomföras inom den närmaste framtiden. Det är för det första en förändring i hyreslagen som ökar valfriheten och rörligheten på bostadsmarknaden och stärker hyresrätten. Det är för det andra en rättvisare beskattning av boendet med ökad neutralitet mellan boendeformerna. Det är för det tredje införande av ett premierat bosparande av folkhemsmodell. Fru talman! Hyresrätten har av tradition haft en mycket stark ställning i Sverige. 40 % bor i hyresrätt, men den siffran håller nu ständigt på att sjunka. I dag håller hyresrätten fullständigt på att tappa mark. 70 % av det som byggdes förra året var hyresrätter. I år byggs i stort sett inga hyresfastigheter alls. Det finns helt enkelt inga privata fastighetsägare som vill bygga några hyresfastigheter. Kostnadskalkylerna går inte ihop. De offentliga fastighetsägarna håller på att sälja ut sitt bestånd. Andra river sina fastigheter. Fortsätter den här trenden kommer vi att få en mix av ägarlägenheter och s.k. social housing som man har på många ställen i utlandet, dvs. bostäder avpassade endast för mindre bemedlade hushåll. Är det den visionen som föresvävar majoriteten, eller ska, som Centerpartiet anser, allmännyttan och hyresrätten vara ett boende för alla? Owe Hellberg, då räcker det inte att vara orolig, utan då måste det också till åtgärder för hyresrätten.

Vad är det för rättvisa i att de med lägre inkomster och sämre bostadslägen ska subventionera hyror för dem i centrala lägen som har ekonomi stark nog att betala för sig själva? Så kan vi ju inte ha det. Vi måste få en hyreslagstiftning som bättre svarar mot tillgång och efterfrågan. Bruksvärdessystemet måste reformeras. Jag vill fråga: Är regeringen beredd att genomföra en sådan reformering? Eller tänker Lars-Erik Lövdén och Lennart Nilsson fortsätta att sitta fast i väggen tillsammans med Owe Hellberg, Fru talman! Den andra punkten jag vill ta upp är en rättvisare beskattning mellan besittningsformerna. Den är i dag helt orimlig. Vissa bostäder, som egnahem särskilt i attraktiva sjölägen, beskattas till den grad att många, särskilt äldre, inte har råd att bo kvar medan en bostadsrätt i motsvarande läge eller i centrala innerstadslägen knappast beskattas alls i jämförelse med en villa. Det gör att bostadsrättspriserna rakar i höjden så att vanligt folk inte har råd att bo i den boendeformen. Det är synd, för det missgynnar det kooperativa ägandet, som har många förtjänster. Hyresrätten dubbelbeskattas däremot i dag. Från centerpartiets sida har vi föreslagit en övergång till schablonintäkt mot vilken avdrag får göras. Det gör det möjligt att jämställa de skilda besittningsformerna och skapa neutralitet samtidigt som dubbelbeskattningen av hyresrätten upphör. Dessutom vill vi ha en permanentning av ROT-avdragen. Det tredje viktiga åtgärden, fru talman, är att införa ett premierat bosparande. Det var Ulf Björklund inne på. Vi står nu i något av en brytningstid inom bostadspolitiken. Vi har gått från ett höginflationssamhälle och högräntesamhälle till låg inflation och låga räntor. Centerpartiet har medverkat till det. Det förändrar boendekostnadssituationen radikalt för den enskilde. Räntesubventionerna är betydligt reducerade om man undantar de eviga räntebidragen för vissa hyreshus. Det är ett utomordentligt läge nu att gå in i en sundare bostadsekonomisk situation både för byggandet och för boendet. Det olyckligaste för boendet vore att nu åter gå in i ett subventionerat byggande. För att undvika det bör vi ha ett målinriktat bosparande. Centerpartiet har föreslagit en modell som i stort sett överensstämmer med de tyska bosparkassorna och en form som det svenska Bofrämjandet förordar. Många förkastar den modellen. En del ser t.o.m. ned på den. Det har jag väldigt svårt att förstå.

Att Moderaterna avvisar modellen förstår jag också. De hyllar de fria marknadskrafternas spel, och då är det inte den modellen som passar. Att Socialdemokraterna förkastar Centerpartiets förslag kan jag inte förstå. Ett bättre passande förslag för den gamla, välrenommerade folkhemsmodellen kan jag inte se. I den sparmodellen är all spekulation och alla marknadskrafter borta.

Där finns samhällets garanti genom lagstiftningen och en premie som garanterar att alla har möjlighet att spara på lika och rättvisa villkor till sitt boende. Där finns tryggheten för den enskilde och stabiliteten i hushållsekonomin och i samhällsekonomin. Man gör upp ett sparavtal där man sparar till en låg fast ränta. Man får låna dubbla summan också till en låg fast garanterad ränta. En åtgärd som har mer av social bostadspolitik i sig har jag svårt att se. Min fråga blir naturligtvis: Har socialdemokraterna övergivit den sociala bostadspolitiken? Om det inte är så - och det tror jag verkligen inte - tycker jag att Lars-Erik Lövdén ska lägga fram ett sådant här förslag för riksdagen. Då finns det en klar majoritet för ett beslut. Både Kristdemokraterna och Centerpartiet kommer att stödja ett sådant förslag. Verifikationen för det finns i reservation nr 16 i bostadsutskottets betänkande nr 1. Fru talman! Den bostadspolitiska stiltjen måste ersättas av handling. De viktigaste förändringarna i det korta perspektivet är, som jag ser det, för det första en förändrad hyreslagstiftning med en bättre tillämpning av bruksvärdessystemet, för det andra en rättvisare fastighetsbeskattning och för det tredje införande av ett bosparande av folkhemsmodell. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3,

Fru talman! Välfärdsbyggets grund är bra bostäder. Det sade dåvarande presidenten John F Kennedy till den amerikanska kongressen i mars 1961. Det är en sanning som håller mycket väl i dag, nära 40 år senare. För de allra flesta människor är bostaden den centrala punkten i livet, den plats dit de alltid återvänder för att få vila, samvaro och förhoppningsvis hämta inspiration till den dagliga gärningen. Bostaden kostar också, precis som sagts här tidigare, för de allra flesta väldigt mycket pengar och tar en stor del av inkomsten. Därför är det förvånande att bostadspolitiken får relativt litet utrymme i den politiska debatten. Det hoppas jag att vi ska kunna ändra på, vi som har fått till uppgift att hantera de bostadspolitiska frågorna i riksdagen. Budgethanteringen är ju sådan att Folkpartiets förslag till budget redan har voterats bort, men jag vill ändå framhålla att vi i ett särskilt yttrande till utskottets betänkande har redogjort för vår uppfattning om hur budgeten för utgiftsområde 18 borde se ut. Jag ska inte här gå in på detaljer utan hänvisar till vårt särskilda yttrande nr 4. Den svenska bostadspolitiken står i dag inför flera stora förändringar och utmaningar. Byggandet är rekordlågt, åtminstone på många ställen. Enligt tillgänglig statistik byggdes det t.ex. i min hemkommun 1996, 1997 eller 1998. I länet som helhet, dvs. i Västerbottens län, är det nästan lika dystert, utom i Umeå, som är den enda kommun i länet som växer. I många kommuner funderar man i stället allvarligt på att riva bostäder. Men samtidigt har ju Stockholm och andra expansiva orter enorma problem att få fram bostäder till dem som vill ha. Den här paradoxen har till stor del sin orsak i de senare årens brist på en riktig bostadspolitik. Vi måste, vilket vi i Folkpartiet också framhåller i vår motion, skapa en modern bostadspolitik. Hörnstenarna i en sådan ska vara valfrihet för konsumenterna, avreglering och konkurrens, som sänker bygg och underhållskostnader, en mer flexibel hyressättning men med bibehållen trygghet mot oskäliga hyreshöjningar och en återupprättad neutralitet mellan upplåtelseformerna. Vi vill stimulera tillkomsten av bostadsrätter i områden där hyresrätten dominerar. Vi vill snarast införa ägarlägenheter, och riksdagen har ju som nämnts beställt ett sådant förslag av regeringen. Vi vill skapa nya former för ägande och förvaltning av kommunala bostadsföretag. Och vi vill öka de boendes inflytande över bostaden och det egna bostadsområdet. Om vi genomför en sådan politik kan en rad av dagens bostadspolitiska problem lösas. De nämnda åtgärderna skulle leda till ökad rörlighet på bostadsmarknaden och därmed ett bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. Därmed skulle också svårigheterna för ungdomar och andra grupper, som inte är etablerade på bostadsmarknaden, minska. Jag yrkar bifall till Folkpartiets reservation 4 där våra förslag redovisas. Folkpartiet har ett antal egna reservationer och några tillsammans med andra partier. För tids vinnande ska jag inte yrka bifall till dessa reservationer utan endast redogöra för våra förslag och ståndpunkter. Riksdagsmajoriteten beslutade i våras att införa sanktioner mot kommuner som säljer ut sina kommunala bostadsföretag, detta trots att Lagrådet allvarligt ifrågasatte det rimliga i att på detta sätt nagga den kommunala självstyrelsen i kanten. Vi anser att kommunerna ska ha rätt att själva bestämma över sina bostäder. Som jag redan har nämnt är bostadssituationen väldigt olika i olika delar av vårt land. För t.ex. landets studenter är bostadsfrågan otroligt viktig, och även om det i första hand är universitets och högskolekommunernas ansvar att tillhandahålla bostäder är det nödvändigt att staten också hjälper till på olika sätt. Bl.a. behövs stimulans för att få i gång nyproduktionen och därmed en ökad rörlighet. Ett investeringsbidrag för studentbostäder bör införas, och man bör också se över villkoren för räntebidrag till studentbostäder liksom byggreglerna. Många av våra bostadsområden, särskilt i förorterna runt storstäderna, är segregerade. Det beror i stor utsträckning på den utformning som bostadsområdena fick under den s.k. miljonprogramtiden, med alldeles för många och alldeles för höga hus på liten yta. Många av dessa bostadsområden saknar normal service som post, bank och apotek, något som för övrigt gäller även glesbygdsområden ute i landet. För att bryta detta mönster av segregation krävs en mängd insatser både av kommunerna och av människorna själva. Det mesta måste ske underifrån, och hyresgästerna kan stimuleras till engagemang genom ökat inflytande, möjligheter till självförvaltning, ombildning till bostadsrätt m.m. Säkerligen kan också vi som enskilda politiker bidra till förändringar genom att besöka de utsatta områdena och visa intresse för det som sker på det lokala planet. Folkpartiet har i reservation 14 tillsammans med kd och Centern fört fram de här synpunkterna. Jag ska också beröra Folkpartiets förslag till bosparande, som i korthet går ut på att vi anser att det individuella pensionssparandet ska modifieras så att det också kan fungera som bosparande. Det kan ske på så sätt att spararen får låna från det egna kontot till en förmånsränta som i princip svarar mot avkastningen på medel placerade i bostadsobligationer. I reservation 20 för vi fram våra synpunkter på bostadsbidragens utformning på längre sikt. Det system vi har i dag innebär för många orimliga marginaleffekter. Konstruktionen av bostadsbidragen betyder många gånger att den barnfamilj som ökar sin inkomst egentligen inte får någon större summa kvar sedan hänsyn tagits till skatter, minskade bostadsbidrag och ökade barntillsynskostnader. Det är orimligt att den som går från studier eller arbetslöshet till arbete, eller som ökar sin arbetstid, inte får något ekonomiskt utbyte av det. Därför behövs åtgärder som minskar marginaleffekterna, och en sådan är enligt vår mening att öka det generella barnstödet och minska bostadsbidragen. I reservation 22 har samtliga borgerliga partier gemensamt yrkat att det nuvarande systemet för beräkning av inkomst för egenföretagare ska förändas så att det blir rättvist i förhållande till löneanställda. Jag vill understryka att jag stöder den mening som har framförts i reservationen utan att här närmare gå in på detaljer. Slutligen har vi i Folkpartiet i reservation 25 stött ett yrkande från Moderata samlingspartiet om bättre redovisningsmetoder, nyckeltal m.m. avseende länsstyrelsernas verksamhet. Till sist, fru talman, vill jag upprepa det jag började med. Välfärdsbyggets grund är bra bostäder. Men jag vill också tillägga: I ett gott samhälle ska det också vara möjligt för alla människor att efterfråga en bra bostad. Jag vill också något beröra det som Ulf Björklund sade om förändringar av strandskyddsreglerna. Jag ska ta med mig de tankarna till den regionalpolitiska utredningen, där jag har förmånen att ingå. Jag håller helt med om att det borde vara möjligt där vi har mil efter mil av stränder att bygga lite närmare än vad man kan göra t.ex. på Lidingö och i Djursholm.

Fru talman! I reservation nr 4 skriver Folkpartiet att en ökning av nybyggande och ombyggnad ska komma till stånd genom avreglering och förenklingar i regelsystemet. Då blir naturligtvis frågan: Vad är det ni vill avreglera och förenkla? Är det tillgänglighetskrav eller andra egenskapskrav som ska försämras eller vad är det? Det lilla som har byggts de senaste åren, sedan vi fick den här nya lagstiftningen, har faktiskt inneburit att vi har fått sämre utrymmen och sämre planering av bostäder. En annan fråga gäller flexibel hyressättning och bibehållen trygghet mot oskäliga hyreshöjningar. Vill ni ta bort bruksvärdessystemet, och vem ska i så fall avgöra om en hyreshöjning är skälig eller inte? Ska de kommunala bostadsbolagens hyresledande roll försvinna? Blir det så tror vi att detta kommer att leda till hyreshöjningar. Vi ser ju redan i dag att det privata beståndet har högre hyror än det kommunala. En tredje fråga är neutraliteten mellan boendeformerna. Vilken boendeform anser Folkpartiet vara missgynnad och vad vill ni göra? Vill ni ta bort den sänkta fastighetsskatten på hyreshus?
Fru talman! Det var väldigt många frågor på en gång. Jag får kanske delvis bli svaret skyldig. Jag håller inte med Owe Hellberg om att vi har fått försämrade bostäder. Det har vi inte fått vad jag har kunnat se. Vissa förenklingar kan man faktiskt göra. Det måste inte enligt min och Folkpartiets mening vara exakt likadant överallt. Med flexibel hyressättning och bibehållen trygghet menar vi att man i nybyggda fastigheter ibland ska kunna sätta en högre hyra än den som i dag är norm. Det gäller inte bara Stockholm. Jag har haft möten med fastighetsägare i inre Lappland, i Västerbottens län, som också är mycket oroade. Där är det i dag inte alls så att det är de privata som är hyresledande. Det är det de kommunala bostadsföretagen som är både när det gäller bostäder och lokaler. Jag håller alltså inte riktigt med om att det skulle vara fel att låta vissa fastighetsägare och hyresgäster komma överens när det gäller nybyggen. När vi talar om bibehållen trygghet är det inte så att vi vill införa högre hyror i befintliga lägenheter och därigenom tvinga bort dem som redan har ett kontrakt. Det vill vi naturligtvis inte. Sedan till neutraliteten mellan boendeformerna. Det beror också lite grann på var i landet man befinner sig. Någon nämnde skärgården. Jag kan nämna Lidingö och Djursholm, där fastighetsskatterna för egnahem är orimliga. Det finns många äldre människor som har bott 30, 40 och 50 år i sina hus och som i dag nästan blir tvingade att flytta därifrån. Det blir ännu värre om det fortsätter att vara på det sätt som det är i dag. Det här är alltså inte en fråga som ser likadan ut över hela Sverige enligt mitt sätt att se. Det beror på var vi befinner oss. Jag är medveten om att det kan vara brister i svaret, men Owe Hellberg får gärna komma tillbaka.
Fru talman! Först gäller det vad som har byggts. Väldigt lite har byggts av s.k. normala bostäder sedan 1995. Och det är faktiskt så att utredningar har visat att man har fått en sämre planering i de här bostäderna. Man har fått förändringar som gör att kvaliteten har minskat. Man undrar vad det här kommer att leda till på sikt. Ni föreslår ytterligare förenklingar och försämringar av regelsystemet, och jag får inte riktigt klart för mig vad det handlar om egentligen. Så fick vi ett besked när det gäller nyproduktion. Fastighetsägaren ska ensidigt kunna bestämma hyressättningen i en nyproducerad lägenhet. Det tror jag var ett bra, klart och tydligt besked. Det var åtminstone så jag uppfattade svaret. Det här med neutraliteten är naturligtvis en svår fråga. Man måste naturligtvis prata om boendekostnader, disponibel inkomst och sådana saker som också är viktiga när man diskuterar människors möjligheter att betala sina boendekostnader. Det är mycket som hänger ihop i den här frågan.
Fru talman! I fråga om det här med byggregler har jag inga konkreta exempel, men jag kan ändå nämna att många människor i dag i storstäderna föredrar att bo på lite mindre ytor, s.k. compact living. Vi såg i någon av dagstidningarna häromdagen ett exempel på hur man så att säga kan bygga på höjden inne i en lägenhet. Det är kanske ingenting som det ska vara regler för, men jag tycker att man ska kunna släppa lite grann på ytnormerna. Sedan sade jag inte att fastighetsägaren ensidigt ska fastställa hyran. I varje fall menar jag inte det. Det är naturligtvis fastighetsägaren och den tilltänkta hyresgästen som ska kunna hitta en nivå. Beträffande neutralitet mellan boendeformer är det såväl boendekostnader och disponibel inkomst som skatt och annat som påverkar. Det är som sagt olika i t.ex. Dorotea och Djursholm.

Fru talman! I bostadsutskottets betänkande nr 1 finns det 25 reservationer. Man kan ibland fundera över varför det blir 25 reservationer i ett sådant här betänkande. Svaret är naturligtvis ganska enkelt. De partier som säger sig vilja regera tillsammans som ett alternativ till en socialdemokratisk regering spretar åt olika håll. De har olika funderingar utifrån olika utgångspunkter. Man kan bara konstatera att målsättningarna för bostadspolitiken ligger fast. Det finns en bred samstämmighet när det gäller dessa frågor, med undantag för moderaterna, vilket inte är någon speciell överraskning. Det bygger på de målsättningar som den bostadspolitiska utredningen formulerade och som fastställdes här i riksdagen för ett par år sedan. När man lyssnar på inte minst Moderaternas företrädare kan man få intrycket att människor som bor i vårt land lever under ett tvång och i en tvångströja. De stora, stygga socialdemokraterna vill inte människors bästa. Det handlar bara om att man med regleringar, dekret och annat försöker tvinga folk in i olika fållor. Vi har i Sverige ungefär fyra miljoner bostäder. Jag vill hävda att människor runtomkring i landet, i dessa fyra miljoner bostäder, upplever att de har en frihet. De bor väldigt bra. I många av dessa fyra miljoner bostäder bor man väldigt billigt. Talet om att allting är elände och att socialdemokraterna vill störta allting i fördärvet startade för många herrans år sedan, när Moderaterna hette Högerpartiet. Den bilden upplever människorna i vardagen inte som någon realistisk bild. Moderaterna är ett gammalt parti som lever i en tid som inte existerar i dag. Owe Hellberg nämnde att räntesubventionerna var drygt 30 miljarder när han kom in i riksdagen. I dag är de ungefär en tiondel av det. Det visar lite av den utveckling vi har haft under några år. Om inte en socialdemokratisk regering, tillsammans även med Agne Hanssons parti, hade sett till att förändra den situation vi har haft i landet vad gäller ekonomin - om vi hade levt under de förutsättningar som fanns tidigare med räntesubventioner på drygt 30 miljarder - hade läget sett helt annorlunda ut. I dagens situation har vi ett ränteläge som ger oss möjlighet att fundera över om vi har någon handlingsfrihet när det gäller att diskutera bostadspolitik framöver. Jag vill hävda att vi har det. Naturligtvis måste bostadspolitiken prövas i ett sammanhang där man ser på helheter. Det kan handla om att det som hänger ihop med bostadspolitiken ibland får ge efter. Det är det som politik handlar om. För det socialdemokratiska partiets del vill jag nämna något om bostadspolitiken och de mål som vi har för kostnaderna för boendet. På vår senaste partikongress slog vi fast att hyrans andel av inkomsten ska minska. Det är vi på väg att göra. Vi har goda utsikter till det med tanke på att det är en bråkdel av de fyra miljoner bostäder som finns som har räntesubventioner i dag. Om regeringens politik även fortsättningsvis blir framgångsrik, med en ekonomisk utveckling som ser ljus ut, ett bra ränteläge och en låg inflation, finns det naturligtvis förutsättningar att minska hyrans andel av inkomsten. De förutsättningarna är egentligen ganska goda. Det är en del av en helhet som berör oss människor som bor och som vi kommer att få glädje av. Inte heller jag tror att vi i den nya tidens samhälle kommer att gå tillbaka till subventioner i någon större utsträckning, möjligtvis annat än specialriktat till olika former av bostäder. Det är sådant som får vägas mot andra frågor. En del hävdar att betänkandet inte är mycket att diskutera eftersom det inte tas upp några större frågor i det, men jag vill ändå hävda att det finns saker att diskutera. Centern finns inte med på vissa förslag, men jag upplever att Agne Hansson och jag har väldigt stor samstämmighet inte minst när det gäller en reservation som jag inte begriper att Centerpartiet har lämnat. Det kanske finns vissa nyanser som handlar om investeringsbidrag i stället för det eviga räntebidraget på 30 %. Det är möjligt att det kommer att förändras i en framtid. Man inför kanske inte investeringsbidrag, men jag upplever ändå att det eviga räntebidraget kommer att bli ett problem framöver. Allt detta hänger ihop med de frågor som man tittar på nu, t.ex. neutralitet i boendet. Det finns fastighetskatteutredningar i olika former. Moderaterna vill av någon anledning inte vara med och diskutera, och det är naturligtvis därför man inte känner till vad det rör sig om. Det diskuteras och det ska läggas fram förslag när det gäller fastighetsskatten, neutralitet i boendet och annat framöver. Jag ser fram emot en ganska intressant diskussion om bostäderna i framtiden. Skiljelinjerna när det gäller betänkandet gäller stora tal. Jag vill påstå att Inga Berggrens, Ulf Björklunds och Yvonne Ångströms partier kommer att höja hyrorna om deras förslag skulle gå igenom. Moderaterna vill minska räntebidragen med 470 miljoner, Folkpartiet med 500 miljoner och Kristdemokraterna med 383 miljoner. Man säger att man avskaffar eller minskar fastighetsskatten. Det trolleritricket går inte hem. En bråkdel av de bostadsägare som i dag har statliga räntesubventioner betalar fastighetsskatt. Antingen har man blivit befriad från fastighetsskatt under de fem första åren eller så betalar man halv fastighetsskatt mellan år fem och tio. En minskning av fastighetsskatten genom en bortplockning av räntebidragen innebär bara att de som bor i hus som är byggda de senaste tio åren och som har räntesubventioner skulle få dramatiskt höjda hyreskostnader. Vi vet att det är de dyraste. Om förslagen från dessa tre partier skulle gå igenom skulle det leda till kraftigt höjda hyror för dem som redan bor dyrast. Vi vet att det finns problem redan i dag för de människorna. Den andra fråga som jag vill ta upp, som gäller en stor del av vårt utgiftsområde, handlar om bostadsbidragens roll. Vi socialdemokrater anser att bostadsbidragen som instrument är en viktig del av bostadspolitiken. Om man skulle på Folkpartiets förslag ta pengar från bostadsbidragen och lägga på barnbidragen skulle det innebära, Yvonne Ångström, att många av de familjer som i dag har bostadsbidrag skulle förlora hundratals kronor varje månad. Om de skulle få 100 kr i barnbidrag skulle de kanske tappa 500 kr i bostadsbidrag. Egentligen innebär det bara att alltfler människor som redan i dag behöver ha stöd för att kunna klara en bra bostad får det ännu sämre. Tiden medger inte att jag utvecklar detta ytterligare, men jag vill ändå säga att många av de förslag som finns i bostadsutskottets betänkande och inte minst i reservationerna kommer att behandlas framöver, när vi får tillbaka ärendet på riksdagens bord efter det att utredningarna är klara med sin verksamhet. Jag vill härmed yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande.

Fru talman! Nu var vi där igen, Lennart Nilsson. Det gällde räntebidragen och fastighetsskatten. Låt mig när det gäller de senast byggda årgångarna, och då specifikt krisårgångarna, konstatera att det finns överslagsmässiga beräkningar som visar på en sammantagen effekt som inte skulle innebära ökade kostnader för dem som bor i krisårgångarna. Jag tycker inte att vi behöver fortsätta med den diskussionen. Jag företräder ett modernt parti som vill ge människor möjligheter att välja. Och de ska få behålla mer av sin inkomst, så att de har möjlighet att betala den bostad som de väljer. Det ska finnas bostäder av varierande standard och storlek, beroende på vad människor har för behov och prioriteringar. Det kan handla om vilken situation i livet som de befinner sig i. När man är ung väljer man en sorts bostad, när man är äldre en annan. Vi kommer också att diskutera ytterligare en sak, nämligen byggandet av hyresrätter. Det tänker jag ta upp lite vidare i min nästa replik, eftersom det är väldigt viktigt att vi får i gång byggandet, där det finns en efterfrågan. Därmed menar jag att det i grunden är människornas efterfrågan, önskemål om inriktning och prioriteringar som ska styra ett sådant byggande.
Fru talman! Inga Berggren! Jag har i och för sig inte tagit studenten, men jag är ganska god på matematik ändå. Inga Berggrens parti föreslår att man ska minska räntebidragen när det gäller bostäder byggda under de senaste åren. Det innebär naturligtvis att det blir höjda hyror. Det är en självklarhet. De som inte har några räntebidrag kommer naturligtvis att tjäna på Inga Berggrens förslag, men när det gäller de bostäder som är byggda under de senaste åren kommer det naturligtvis att bli kraftiga hyreshöjningar. När det handlar om valfrihet och annat tjusigt som Inga Berggren tar upp kan man fundera över på vilket sätt de ungdomar som studerar, har en bostad och i dag har bostadsbidrag får det bättre genom att man, som moderaterna vill, tar bort bostadsbidragen för dem? Ökar det deras valfrihet? Att man kan omvandla bostadsbidrag till sänkta skatter är också en myt. Jag tror att det är väldigt få av de människor som har bostadsbidrag i dag som över huvud taget betalar någon statlig skatt. De människor som har bostadsbidrag är ofta lågavlönade och betalar ingen statlig skatt utöver de 200 kr, eller vad det är, som ligger i botten. Det betyder alltså att de bara betalar kommunal och landstingsskatt. Dessa människor behöver bostadsbidraget för att de ska ha råd att bo i en bra bostad med sin familj och sina barn.
Fru talman! Låt mig ta som utgångspunkt att Lennart Nilsson talar om studenterna. Diskussionen om boendet och byggandet gestaltar sig väldigt olika i olika delar av Sverige i dag. Vi har ca 20 tillväxtkommuner, bl.a. universitets och högskoleorterna och, förstås, Stockholm, Göteborg och Malmö. Det gäller ju att se till, Lennart Nilsson, att de unga människor som kommer till dessa tillväxtorter har en rimlig möjlighet att få en bostad. Därför behövs det skattesänkningar när det gäller byggandet och boendet och ändringar av vissa regler. Det handlar om att man ska kunna bygga enklare osv. Det finns många som säger att skälen till att det inte byggs är hyressättningen, en bristande tillit till långsiktighet i systemet, fastighetsskatten och Robin Nu gäller det att politikerna har modet att förändra. Har Lennart Nilsson modet att förändra, så att boendet blir bättre för den moderna människan?
Fru talman! Det har jag alltid. Jag konstaterar att Inga Berggren talar om studenterna. I det sammanhanget nämner hon hyressättningen. Vad menar egentligen moderaterna med hyressättningen? Jo, de menar att den ska vara fri och att det ska vara efterfrågan som avgör. Det handlar om tillgång och efterfrågan. Då kan man börja fundera. I de här orterna, där det finns studenter, är det verkligen marknaden som styr. Om det blir en fri hyressättning plus att man plockar bort bostadsbidragen blir det inte lätt för de studenter som litar på Inga
Fru talman! Lennart Nilsson är ju en vänlig person. Jag har ibland saknat att få diskutera bostadspolitik med honom. Jag noterar att han uteslöt Centerpartiet från de partier som hotar med att höja boendekostnaderna. Det är ju ett steg i rätt riktning. Likväl har jag varit tvungen att tillhöra den rad av reservanter som inte har fått igenom de här förslagen. Så det stämmer inte riktigt. Jag vill naturligtvis gå längre för att garantera att boendekostnaderna inte rakar i höjden för vissa kategorier människor. Vi kan vara helt överens om att räntorna och inflationen har den helt avgörande betydelsen för boendekostnaderna i grunden. Vi har fått en helt annan situation, och vi har en handlingsfrihet, som Lennart Nilsson säger. Men jag är lite orolig över att de här två samarbetsvännerna ska klistra fast Lennart Nilsson vid väggen, så att han inte kommer loss. Dessa eviga räntebidrag kan ju leda till en belastning av statsbudgeten i framtiden som kommer att stiga hela tiden. Vi riskerar att hamna i en svår situation även när det gäller inflationen och räntorna. Målen ligger fast, men det är medlen som vi diskuterar. Hur vill Lennart Nilsson t.ex. återupprätta hyresrätten i dag, som jag tog upp? Hur ser socialdemokraterna på rättvisan i beskattningen och på sparandet?
Fru talman! Jag är glad över att Agne Hansson i motsats till de andra partierna i oppositionen har sagt, precis som Owe Hellberg nämnde tidigare, att de kommunala bostadsföretagens roll måste stärkas. Det är lite av det som man nu håller på och resonerar kring. Hur ska det här utvecklas? Det är egentligen därför som den här tillfälliga lagen finns. Agne Hansson är förgrymmad över det här, och det är naturligtvis tveksamt. Det är därför som detta som hänger ihop med utförsäljning och annat är tillfälligt. Jag upplever därför inte att vi har några skilda uppfattningar när det gäller att bostadsföretagen måste stärkas. Man ska ju se över bruksvärdessystemet. Bosparandet är viktigt. Det är naturligtvis också i det här fallet en fråga om prioriteringar. Ytterst handlar det naturligtvis om hur mycket samhället ska subventionera när det gäller detta. Jag delar Agne Hanssons uppfattning att vi inte ska ha några socialbostäder. Därför är bostadsbidragens roll i det här sammanhanget väldigt viktig. Jag upplever nog att det inte är några större problem med de samarbetspartner jag har i dag. Egentligen skulle t.o.m. Agne Hansson, om det bara berodde på honom som person, kunna vara välkommen i det samarbetet.
Fru talman! Jag hoppas att jag talar för partiet som gruppledare. Vi har lagt fram vår inriktning. Och där ligger, som vi ser det, nödvändiga åtgärder. De är visserligen på väg, om de här utredningarna får jobba vidare, men det gäller att man sedan också kan fortsätta att genomföra dessa förslag. När det t.ex. gäller hyressättningen undrar jag om det är rättvist att hushållen med lägre inkomster i ytterområdena i Stockholm ska subventionera dyra bostäder i centrala Stockholm. Det här är åtgärder som snabbt måste till för att vi inte ska få en förlamad bostadssituation i Stockholm. Vi har gått cirkeln runt, Lennart Nilsson. Vi har stått i den här situationen förr. Förra gången det var brist i Stockholm kom åtgärderna till alldeles för sent. Visserligen fick vi då igenom centerförslagen, men alldeles för sent. Det är därför jag vill varna för att inte handla i tid nu.
Fru talman! Jag har egentligen inga kommentarer. Jag delar Agne Hanssons uppfattning att det finns en rad frågor där förslag måste läggas fram så fort som möjligt. Men det krävs naturligtvis också ett underlag för att kunna fatta kloka beslut i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag tror att Lennart Nilsson och många andra bostadspolitiker under 90-talet har mått ganska dåligt med tanke på bostadspolitikens utveckling. Det har väl varit mer av avveckling än utveckling. Man har då satsat allt på ett kort, nämligen räntan. Nu är vi i ett läge där räntan kanske börjar vända uppåt igen och kanske inte längre är det allena saliggörande i bostadspolitiken. Jag ska läsa ett par rader ur betänkandet: "Det får förutsättas att förslag om förbättrade villkor i olika avseenden för produktion och förvaltning av bostäder inom en snar framtid kan föreläggas riksdagen." Vilka förslag och vilka förändringar ser Lennart Nilsson som möjliga och nödvändiga?
Fru talman! Vi får väl se. Det är ju, som nämnts här tidigare, en rad olika förslag som är på utredningsstadiet. Vi får väl avvakta och se, inte minst i samband med den diskussion vi kommer att få i anslutning till vårpropositionen, vad det här kan leda fram till. Sedan vill jag ta upp detta med att räntan är på väg upp igen. Det är naturligtvis vi själva här i Sverige som avgör mycket av det här. Det är ju därför vi samarbetar kring både ekonomi och andra frågor: för att vi i Sverige ska ha möjligheter att klara både en låg inflation och en låg ränta. Det bygger naturligtvis på att vi har ordning och reda på det som vi pysslar med. Det är naturligtvis avgörande, och det bestämmer vi själva här. Vi ska inte ha någon lättsinnighet à la skattesänkningar av annan typ, såsom har föreslagits här i dag.
Fru talman! Det ska vara ordning och reda i ekonomin, säger Lennart Nilsson. Den uppfattningen delar jag. Men det är också så att det nya räntebidragssystemet är betydligt känsligare än tidigare för förändringar, vilket vi måste vara medvetna om. Lennart Nilsson och jag satt båda i den bostadspolitiska utredningen. När den landade här i kammaren bidde det ingen kostym och ingen väst - det bidde en tummetott, när det kom till förslag. Jag undrar om vi får uppleva samma sak när det gäller de utredningar som nu ligger för behandling i kommande propositioner. Kan vi vara överens om att de här meningarna i betänkandet ska ha större betydelse i sammanhanget än att det blir en tummetott av de kommande förslagen?
Fru talman! Jag upplever en skillnad på Owe Hellbergs parti nu jämfört med tidigare: Förutsatt att det samarbete vi nu bedriver fortsätter får vi nämligen möjligheter att resonera kring de här frågorna. Owe Hellberg och jag, som slår vakt om det som hänger ihop med bostadspolitiken, får naturligtvis tillsammans ta en diskussion med de andra olika områden som finns. Möjligheterna är naturligtvis mycket större i dag att resonera om bostadspolitik och om vad man kan göra, eftersom vi har en bra grund att stå på. Det är väl detta vi får diskutera framöver.
Fru talman! Lennart Nilsson hävdar att Folkpartiets förslag att växla bostadsbidrag mot barnstöd skulle slå väldigt orättvist. Jag vidhåller uppfattningen att om vi ökar barnstödet med 100 kr per barn och månad och samtidigt sänker bostadsbidragen med motsvarande belopp ska detta för de allra flesta inte innebära en försämring. Tvärtom innebär det att man har en annan möjlighet att genom ökade inkomster förbättra sin ekonomiska standard, då man inte tappar bidrag på det viset om vi har ett barnbidrag som faktiskt utgår. Sedan skulle vi vilja göra en likadan växling nästa år. Sedan är jag naturligtvis medveten om att det kan finnas en och annan icke-barnfamilj som kan förlora på det här, men sådant får man se över. Det är mer detaljer, enligt mitt sätt att se. När det gäller räntebidragen och sambandet med höjda hyror kan jag hänvisa till det som Inga Berggren har anfört.
Fru talman! 50 + 50 är inte 150. Yvonne Ångström tar här fram en matematik som säger att om man tar 100 kr från bostadsbidragen och lägger 100 kr på barnbidragen så går det jämnt upp - och det gör det ju inte. Det är ju inte alla människor i Sverige som har bostadsbidrag. Det innebär att om man skulle ta 100 kr från bostadsbidragen och lägga dem på barnbidragen så fattas det en massa pengar för Yvonne Ångströms parti. Det kostar ju mycket mer att lägga 100 kr på barnbidragen än att ta bort 100 kr från dem som har bostadsbidrag, eftersom det handlar om mellan 300 000 och 400 000 familjer i dag som har det. Den matematiken går inte ihop. Bostadsbidragen är ju, som jag nämnde, ett av de stora bostadspolitiska instrumenten, eftersom de inte pekar ut människor med skilda inkomster. Man kan bo i en hyfsad bostad oavsett om man tjänar lite eller mycket. Därför är bostadsbidragens roll så viktig i en bostadspolitik. Annars kan det bli så, som Agne Hansson varnade för, att vi får uppleva socialbostäder, något som finns i många andra delar av världen. Dit vill inte vi komma, och därför är bostadsbidragen ett viktigt bostadspolitiskt instrument.

Fru talman! Det har i och för sig inte med bostadspolitiken att göra, men då kanske Folkpartiet också ställer upp på en enhetstaxa inom barnomsorgen. Där kan det bli verkliga marginaleffekter.
Fru talman! Det här med bostadsbidraget är intressant. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till Lennart Nilsson. Kd gör ju precis tvärtom mot Folkpartiet. Vi har tittat på möjligheten att plocka 50 kr från barnbidragsökningen, som ju går till både fattiga och rika. Gör vi det och i stället lägger den 50-lappen på bostadsbidragen, riktat på barndelen, kommer ju varje barn att få ytterligare minst 100 kr, kanske 150 kr. Då har vi alltså plockat från ett generellt bidrag, som också går till miljonärer, och lagt det på ett riktat bidrag, som går till dem som verkligen behöver det. Anser socialdemokraterna och Lennart Nilsson att detta är en riktig åtgärd går det ju att följa efter. Det vore intressant att höra inställningen från socialdemokraterna till det här.

Fru talman! Med den här modellen, säger kristdemokraternas budget, tillför vi 940 miljoner kronor till bostadsbidragskontot och ger just denna ytterligare stimulans till de barnfamiljer där detta verkligen behövs, särskilt i svåra tider. Ont om pengar har vi, och då är det viktigt att vi riktar pengarna dit där de ger bäst utbyte. Sedan måste vi kanske, för att ta upp den andra frågan, trots allt plocka de 940 miljonerna någonstans ifrån. Jag förstår att Lennart Nilsson funderar över varifrån pengarna kommer. Det har en del att göra med den fråga Lennart Nilsson tog upp tidigare, om räntebidragen, som vi faktiskt vill spara lite grann på. Helt riktigt är det 323 miljoner. När vi buntar ihop de här partierna ser vi att vi trots allt är det parti som sparar minst på räntebidragen. Vi har tittat närmare på möjligheterna och ligger på gränsen, för vi ska undvika att plocka från krisårgångarna. Men vi har också sagt att vår målsättning är att inte plocka in nya årgångar i fastighetsskattesystemet. Det ska ha den målsättningen därför att vi ska undvika den här typen av besparingar på de byggnationer som har haft höga produktionskostnader.

Nu följer frågestunden. Får jag be företrädarna för regeringen att komma fram och ta plats vid talmansbordet. Följande statsråd kommer att delta: statsminister Göran Persson, försvarsminister Björn von Statsministern kommer att besvara allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.

Herr talman! Först tycker jag att det är bra att Marianne Andersson pekar på bredden i engagemanget. Det är jag den förste att understryka. Det finns säkert hundratals projekt som bedrivs i Sydafrika där svenska organisationer och svenska folkrörelser är inblandade och gör ett värdefullt arbete. De exakta omständigheterna kring det projekt som Marianne Andersson nu pekar på känner jag inte till, och kan rimligen heller inte göra. Hela syftet med resan, också beskrivet för riskdagen tidigare, är att underbygga ett långsiktigt partnerskap mellan sydafrikanska organisationer och individer och svenska dito. Det som Marianne Andersson beskriver tycker jag passar utmärkt väl in i en sådan strategi.

Herr talman! Jag vill ställa min fråga till statsministern. Statsministern har på ett föredömligt sätt agerat mot rasismen och nazismen på olika plan. Bl.a. vill jag nämna initiativet till boken . om detta må ni berätta ., som fått enorm genomslagskraft långt utanför Sveriges gränser. Ett annat initiativ som statsministern presenterade i sin regeringsförklaring är en fortsättning på boken, nämligen ett internationellt forum om Förintelsen som ska äga rum här i Stockholm den 26-28 januari nästa år. Min fråga är: Kommer man att synliggöra offren för Förintelsen, och kommer representanter för berörda grupper att inbjudas som föreläsare respektive deltagare?
Herr talman! Vi har inte låst programmet än. Jag vågar därför inte exakt uttala mig om hur dagarna disponeras. Det kommer att vara en lång rad internationella gäster. Många av de ledande politikerna i världen kommer att gästa oss för att diskutera just dessa saker. Min uppfattning under hela det arbete vi har bedrivit med Levande historia har varit att kunskapen sprids bäst av dem som själva upplevde Förintelsen. Jag hoppas, tror och utgår ifrån att det också blir det intryck som kommer att finnas från konferensen, även om vi alla vet att allt färre av de människor som själva var med fortfarande finns kvar i livet. Av de erfarenheter vi har drar jag den bestämda slutsatsen att kunskapen kommer att spridas också vid detta tillfälle. Jag vet också att World Jewish Congress exekutivmöte kommer att läggas i Stockholm vid samma tidpunkt. Där finns säkert också många med direkta minnen och personliga kopplingar till
Herr talman! Anledningen till att jag frågar är min oro för att vissa av de grupper som föll offer för nazisternas förintelse har glömts bort i inbjudningslistan. Det är ovanligt att t.ex. romer och homosexuella omnämns när man talar om Förintelsen på ett internationellt plan, trots att romerna, de homosexuella och många andra minoritetsgrupper föll offer för samma nazistiska förtryck som judarna. Statsministern har själv på ett tydligt sätt varit noggrann i sina anföranden med att inte glömma bort romerna, de homosexuella och andra minoriteter. Det kan man även återfinna i boken . om detta må ni berätta . Men hur blir det nu vid det kommande internationella forumet om Förintelsen som planeras för fullt vid Statsrådsberedningen? Finns det en risk att romer, homosexuella och andra av nazisterna icke önskvärda grupper lämnas utanför, eller avser statsministern att bjuda in även dessa grupper?
Herr talman! Jag anser att dessa grupper naturligtvis också ska vara företrädda på konferensen. Det vi upplever i det västerländska samhället i dag är en våg av våld som har rasistiska och fascistiska förtecken. Den vågen bärs av en antisemitism och ofta också av en homofobi, och inte sällan pekar man ut romerna. Det är klassiskt - vi har sett det förut. Det slutar alltid med attacker på demokratin själv. Inte minst mot bakgrund av romernas trängda situation i vissa europeiska länder i dag tycker jag att det skulle vara fattigt om vi inte på konferensen i januari också uppmärksammade den dimensionen av förföljelserna.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Enligt uppgifter i Ekot den 22 november ska regeringen ha försökt kringgå reglerna om offentlig upphandling. Det ska ha skett genom att man på förhand bestämt att det statligt kontrollerade företaget Swedfund skulle få uppdraget att administrera en data och IT-satsning i Östersjöområdet. Regeringskansliets förvaltningsavdelning skulle alltså medvetet ha hållit inne information så att endast det statliga företaget Swedfund hade en rimlig möjlighet att lägga ett bud. Dels ska regeringen i så fall på förhand ha bestämt vem som ska få uppdraget, dels har den medvetet försökt dölja förhållandet genom att ordna en skenupphandling. Min fråga är: Är de här uppgifterna korrekta? Vad tänker statsministern i så fall göra för att förhindra att liknande händelser upprepas i framtiden?
Herr talman! Vi tycks vara inne i ett stim av upphandlingsbekymmer just nu. Det här är väl bara ytterligare en i raden av frågeställningar, som jag faktiskt förut inte har hört. Därför kan jag inte gå in på den i detalj - och bör kanske inte heller göra det. Om det är så som Hjertén påstår är det ju en rätt allvarlig anklagelse, och då bör den granskas. Det bör naturligtvis göras av någon som inte tillhör den politiska organisationen. Jag tänker fråga, och kontrollera vad som har inträffat. Sedan förutsätter jag att om den här typen av beskyllningar har riktats offentligt så har redan de kontrollorgan som finns i Regeringskansliet tagit tag i saken. Det skulle förvåna mig mycket om så inte är fallet.
Herr talman! Jag vill tacka statsministern för det svaret. Vi ser fram emot att få veta vad som egentligen har hänt, och vi vill ha en redovisning av det verkliga förhållandet.
Herr talman! Inom EU ska koldioxidutsläppen minska med 8 % - detta enligt en överenskommelse i Den svenska regeringen har förhandlat fram en kvot som innebär att utsläppen tillåts öka med 4 %. Miljöministerns företrädare lät oss i samband med denna överenskommelse, tror jag det var, ana att Sverige inte ska behöva utnyttja denna ökningskvot. Det skulle alltså snarare ha varit bra att Sverige i stället för något annat land med större risk för att utnyttja den här rätten fick tillåtelse att öka utsläppen. Jag vill fråga miljöministern: Håller miljöministerns företrädares prognos än i dag? Behöver man alltså inte utnyttja denna rätt?
Herr talman! Bakgrunden till den höjning som vi har möjlighet att acceptera är helt enkelt att Sverige har väldigt låga utsläpp per capita i dag. De globala utsläppen är ungefär 4 ton per capita. Sverige har 6 ton, Europa totalt har 8 ton, EU har 11 ton och Förenta staterna har ungefär 20 ton per invånare. Det är de låga utsläppen i dag som gör att det blir dyrare för Sverige än för andra länder att minska utsläppen. När det gäller den konkreta frågan är det inte min prognos - jag tror nämligen inte att man ska ha en prognos för vad som händer under de närmaste elva åren - men däremot min bestämda ambition att vi ska klara en utveckling som innebär att vi inte ligger över
Herr talman! Det finns beräkningar som visar att stängningen av Barsebäcksverket innebär en ökning av koldioxidutsläppen med nästan 4 miljoner ton per år. Jag har erfarit att man vid midnatt när Barsebäcksverket stängdes kunde notera att en import av kolkraft från Danmark inleddes då. Mot den bakgrunden tycker inte jag att det känns riktigt att uttrycka sig på det sätt som miljöministern gör. Här finns ett väldigt stort hot som har ökat i samband med stängningen av Barsebäcksverket.
Herr talman! Detta är lite förbluffande resonerat av Harald Nordlund. Danmark har ett utsläppskrav som innebär att man ska minska utsläppen med 21 % mellan 1990 och 2010. Danmark är bundet av Kyotoprotokollet. Om vi exporterar vår el till Danmark innebär det bara att vi minskar trycket på danskarna att åstadkomma egna åtgärder hemma. I slutändan blir förmodligen resultatet precis det samma. Sverige har ett exportöverskott på el. Det har Sverige haft under åtta av de senaste tio åren. I år och förra året motsvarar det driften av två och ett halvt Barsebäcksaggregat per år. Det är detta som det är frågan om. Sverige kommer att exportera lite mindre el än tidigare. Danmark måste öka sina insatser för att minska koldioxidutsläppen. När det gäller andra utsläpp från produktion av energi är Danmark också nu medlem av ett avtal som skrevs under i Göteborg i förrgår. Det innebär att Danmark måste göra kraftiga reduktioner av utsläppen av bl.a. svaveldioxid och kväveoxider.
Herr talman! Jag har en fråga till Göran Persson, eller möjligtvis till miljöministern. Först vill jag haka på den tidigare frågan och säga att det är självklart att Sverige har lägre koldioxidutsläpp än en del andra länder. Det beror ju på att Sverige har så pass mycket vattenkraft och så mycket biobränsle. Det vore ju alldeles åt helsike annars! Så det är väl egentligen ingenting att stoltsera med. Jag kommer sedan till den direkta frågan. Regeringen, och inte minst Göran Persson, talar gärna om ett ekologiskt hållbart samhälle och ett grönt folkhem. Regeringen har också sagt - på vår inrådan för övrigt - att import av avfall och sopor inte ska accepteras, och definitivt inte öka. Om man tittar på vad som har hänt 1999 ser man att utvecklingen har varit alldeles skandalös, som tydligen inte vare sig Naturvårdsverket eller andra har grepp om. Importen av sopor och avfall har nämligen ökat rejält, inte minst från Norge. Det handlar om flera hundra tusen ton sopor. Hur går detta ihop med att regeringen samtidigt säger att man ska förhindra import av avfall?
Herr talman! Nej, det kanske inte är någonting att stoltsera över. Men i den debatt som har förts, inte minst i samband med stängningen av det första Barsebäcksaggregatet, tycker jag att Sveriges utsläpp gentemot andra länders är något som är värt att upplysa om. De uppgifter som Birger Schlaug har om soporna är nya för mig. Med tanke på att det till stor del handlar om Norge kan jag tänka mig att det rör sig om ganska kortväga transporter av sopor, dvs. någon form av gränshandel. Huruvida de transporterna uppfyller de miljökrav vi ska ställa på sådana transporter vet jag inte - men jag utgår från att det är på det sättet.
Herr talman! Jag måste säga att jag är förvånad över det svaret. Det är framför allt i Umeå som man förbränner sopor från Norge, men det sker även på andra ställen. Att tala om gränshandel är möjligtvis att ta i. Regeringen har ju klart uttryckt att Sverige inte ska importera, och här sker en explosiv utveckling. Det beror framför allt på en sak, vilket vi har påpekat för regeringen åtskilliga gånger, nämligen att man i Norge och andra länder har en avfallsskatt och en förbränningsskatt på sopor. Det har man inte i Sverige. Nu är det väl ändå hög tid att vi i Sverige också inför förbränningsskatten! Annars kommer avfall och sopor att faktiskt dumpas i vårt land - och det kan väl ändå inte vara meningen?
Herr talman! Vi får ju en deponiskatt ganska snart. Det är mycket möjligt att den ska följas upp med en förbränningsskatt. Det får vi i så fall diskutera vidare.
Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Regeringens och Centerns förslag om nedskärningar inom Försvarsmakten leder till att Försvarsmaktens närvaro i Sverige glesnar alltmer. Jag tror att Försvarsmakten nu kan få betydligt svårare att klara av de fyra huvuduppgifter som har fastlagts. Jag tänker särskilt på en av dem. Det är den fjärde som gäller att stärka det fredstida samhället vid svåra påfrestningar. Hur kommer Försvarsmakten att kunna lösa den här uppgiften i framtiden?
Herr talman! I den förändring av stabs och ledningsorganisationen som vi föreslår kommer det att upprättas delar av militärdistriktsstaberna på ca 30 ställen. De kommer bl.a. att ha till uppgift att just samverka med det civila samhället och underlätta för t.ex. användning av militära fordon inom räddningstjänsten om det finns intresse för den saken. Här kommer också samverkanslänken till hemvärnet och mellan hemvärnet och det civila samhället att gå. Jag tror faktiskt inte att det ska bli några försämringar i den delen.
Herr talman! Tack för det svaret. Jag hade just tänkt att nämna de här militärdistriktsenheterna. Av svaret förstår jag att visst materiel kommer att placeras ut på dessa 29 eller 30 enheter. Vårt samhälle är ju fortfarande mycket sårbart och kan bli allt sårbarare. Man behöver bara tänka på ett nytt sådant oväder som var i Gävle förra året. Det betyder att vi omedelbart vill ha tillgång till, och vi har vant oss vid att ha tillgång till, de militära resurserna.
Herr talman! Det blir möjligt för kommunerna och den kommunala räddningstjänsten att inleda en dialog med Försvarsmakten, t.ex. representerat av de här enheterna, kring just sådana frågeställningar. Vilka önskemål har man? Vad finns det för möjligheter att t.ex. med stöd av hemvärnets personal bemanna och i vissa stycken underhålla den typen av fordon? Jag anser att det är möjligt att gå den vägen även i andra hänseenden där Försvarsmaktens resurser kan ställas till förfogande för det civila samhället.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialminister Engqvist. Den gäller en artikel med rubriken Låga tak och långa köer i senaste numret av Hörselfrämjandets tidskrift. Där har man gjort en översikt av väntetiden för att få hörapparater. Väntetiden varierar mellan 1 och 36 månader. Jag tycker att medborgarna har rätt till vård på lika villkor. Jag skulle vilja fråga socialministern vem som egentligen har det yttersta ansvaret för hörselvården i dag på det nationella planet. Det är också så att just den här gruppen av handikappade är den enda som drabbas av avgifter på bashjälpmedel.
Herr talman! Det nuvarande systemet innebär att det i det här fallet är landstingen som är ansvariga. Jag hade ett möte med de hörselskadade och diskuterade problemet alldeles nyligen. Det är ingen tvekan om att det är besvärande att behandlingen och bedömningen är så olika i olika landsting. Vi har inget nationellt regelsystem som gör att man blir lika behandlad oavsett var man bor i landet. Det är säkert en fråga som vi har anledning att diskutera framöver när vi ska ta ställning till en nationell handlingsplan på handikappområdet för att se till att vi får större grad av lika behandling.
Herr talman! Det är bekymmersamt när somliga landsting har kostnadstak och andra inte. Där man har kostnadstak är det den enskilde medborgaren som själv får stå för kostnaderna. Det är också stor skillnad på att få hjälpmedel till båda öronen och att bara få till ena örat. Jag tycker att detta är en viktig fråga. Jag hoppas verkligen att en förändring snabbt kommer till stånd så att även de hörselskadade kan få hjälp med bashjälpmedel.
Herr talman! Jag delar Gunnel Wallins uppfattning. Detta är ett problem. Skillnaderna är alarmerande stora. Vi har förklarat att vi relativt snart ska presentera en nationell handlingsplan på handikappområdet. Där ska de här frågorna också behandlas. Vi får anledning att diskutera detta i riksdagen under våren.
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern. I måndags kunde EU:s finansministrar inte komma överens om en harmonisering av kapitalskatterna. Mot den bakgrunden har jag en fråga till finansministern. Vilka åtgärder överväger nu finansministern att vidta för att sänka kapitalskatterna i Sverige?
Herr talman! Den diskussion som var på EU:s ministerråd, Ekofin, i måndags om skattefrågorna kommer att fortsätta nästa vecka inför toppmötet. Jag vill gärna markera att det skattepaket som diskuteras innehåller tre delar. Det finns ganska stor samstämmighet kring två delar. Överläggningarna kommer att fortsätta kring den del, det s.k. sparandedirektivet, som det hittills inte har gått att nå enighet om. Det gjordes ett uttalande från alla de 15 medlemsstaterna att det fanns ett intresse av att fortsätta diskussionen med syfte att försöka nå ett resultat framöver.
Herr talman! Det är väl känt att det är Storbritannien som inte vill vara med och harmonisera kapitalskatterna av speciella orsaker. Finansministern talar om det här paketet med de tre delarna. Om jag har förstått referaten från mötet rätt sades det att paketet är odelbart. Man måste komma överens om detta med kapitalskatterna också. Om det nu blir så att ni inte kan komma överens har väl finansministern någon beredskapsplan. Det vore intressant att höra vad den i så fall innehåller.
Herr talman! Skattepaket innehåller alltså en del som handlar om beskattning av royalties som medlemsländerna i stort sett har kommit överens om. En del handlar om att förhindra ojust konkurrens länderna emellan för att dra till sig olika typer av företag. Där har man hunnit mycket långt och identifierat ett stort antal hinder som medlemsländerna är beredda att försöka avlägsna. Sedan fortsätter diskussionerna på det tredje området som handlar om det s.k. sparandedirektivet. Där finns det, inte minst från svensk utgångspunkt, anledning att föra fram frågan om uppgiftsskyldighet när det gäller kapital i olika länder för att på sikt underlätta beskattning av det här kapitalet mellan länderna. Det är ett arbete som kommer att fortsätta. Planen är den att efter den diskussion som var i måndags kommer nu ett fortsatt resonemang nästa vecka på ett nytt Ekofinmöte. Sedan kommer överläggningarna naturligtvis att fortsätta.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till socialministern. De senaste åren har invandrarflickors situation uppmärksammats mycket i medierna, och det är berättigat. Men i vår omsorg om flickorna finns det risk att vi går för långt. Det är besvärligt att vara förälder till tonåringar. Det gäller alla föräldrar oavsett bakgrund. Jag har kommit i kontakt med invandrarföräldrar vars barn har blivit omhändertagna av de sociala myndigheterna. Anledningen har varit att föräldrar har satt gränser för sina 13-åriga söner eller döttrar t.ex. när det gäller att komma hem en viss tid på kvällarna. Då går ungarna till skolan och berättar för lärarna att föräldrarna förtrycker dem bara för att de har en annan kultur. Det leder ibland till att barnen omhändertas. Dessa föräldrar känner sig oerhört kränkta och tror att samhället straffar dem på det sättet just för att de är invandrare. Samhällets uppgift måste ju ändå vara att stötta invandrarföräldrar i deras föräldraroll i de fall det behövs och inte att odugligförklara dem som föräldrar. Min fråga är: Är man över huvud taget medveten om det här problemet på Socialdepartementet?
Herr talman! Vi är medvetna om de här problemen. Socialstyrelsen redovisade en rapport förra året som berörde familj och individomsorgens arbete med ungdomar. De kunde konstatera, vilket är ganska intressant, att insatserna var mycket större när det gäller barn till invandrade föräldrar. Det kan i och för sig finnas två förklaringar till det. Den ena är att de faktiskt behöver stöd. Men det kan också innebära, vilket är mer bekymmersamt, att man har svårt att hantera kulturella skillnader och att man gör andra bedömningar än man hade gjort om det hade varit barn till svenska föräldrar. Det är sannolikt ett problem att se till så att socialtjänsten fungerar med full respekt för de kulturella skillnaderna utan att göra andra bedömningar än vad som bör gälla för samtliga. Nu kommer faktiskt Kommittén för utredning av barnmisshandel, likaväl som LVU-utredningen, att ta upp de här frågorna för att se vad man ska göra för att nå lika behandling.
Herr talman! Jag känner mig glad över att man över huvud taget tar tag i det här. Men jag vill ändå peka på två problem. Det ena rör 18-åriga tjejer som vill bestämma över sina liv och som har all rätt att göra det. Den diskussionen får man inte blanda ihop med problemet med föräldrar som vill sätta gränser för 13-åringar. Det är det jag är ute efter - hur man ordentligt kan reda ut det här och kanske initiera en diskussion både inom skolan och när det gäller socialtjänstlagen. Jag vill bara skicka med det, att man inte blandar ihop de här två problemen. Annars tackar jag så mycket för svaret.
Herr talman! Jag önskar ställa en fråga till finansministern. Det gäller statsbudgetens påverkan på tillväxtavtalen ute i landet. Det är ju så att tillväxtavtalen är ett samarbete mellan kommuner, landsting, regioner, och framför allt de statliga myndigheterna AMS och LAN, liksom även företagare som är involverade med pengar. Nu har det visat sig att statsbudgetens indragning av pengar till de statliga myndigheterna reducerar i många fall upp till 50 % av de satsningar som man hade tänkt att göra i tillväxtavtalen. Detta leder till många kända fall där kommuner och framför allt företag drar sig ur tillväxtavtalen. Detta ser jag som ett stort bekymmer. Hur ser finansministern på detta?
Herr talman! Tillväxtavtalen är viktiga för att kunna generera ny sysselsättning och framför allt för att de ger en möjlighet för de olika regionerna att samarbeta kring olika projekt. Som Holger Gustafsson säger kan kommuner, landsting, företag och staten på olika sätt bedriva gemensamma projekt. Avsikten är att finansieringen av tillväxtavtalen ska ske inom de ramar som staten har för sina myndigheter och sin verksamhet, de anslag som regering och riksdag har anvisat. Uppstår det särskilda problem får man inom myndigheternas ram försöka hitta metoder för att se till att det finns resurser när man har gjort den gemensam bedömningen att man ska fullfölja de tillväxtavtal man har föreslagit.
Herr talman! Såvitt jag kan förstå är det alltså så att pengar har dragits in. Det tror jag att vi som arbetar i samhällets institutioner har förståelse för. När sysselsättningen blir lite bättre drar statsmakterna in pengar till myndigheterna. Men då får man också ut beskedet att när de pengarna är indragna finns det ingenting till de här satsningarna. Det är det som är problemet. Jag menar att nu drar sig företagen ur. Jag tror att institutionerna - låt mig nämna kommuner, landsting och andra - kan ha förståelse för det här budgetdragspelet. Men jag är rädd för att företagen inte ställer upp nästa gång vi bjuder upp till en sådan här dans. Hur ser finansministern på problemet att företagen har fått en chans, att de ville gå in, men att de nu backar ur? Jag tror att de blir svårbedda nästa gång.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att de statliga myndigheterna som är engagerade i tillväxtavtalen gör en bedömning ifall de också har resurser att fullfölja de åtaganden som de har gått in i. Jag utgår från att det som Holger Gustafsson syftar på bl.a. är de medel som finns för arbetsmarknadspolitiska program. De har ju som kammaren är väl medveten om reducerats i takt med att vi har fått alltfler sysselsatta och allt färre arbetslösa. Då är det i sista hand naturligtvis en fråga för arbetsmarknadsmyndigheterna att bedöma om satsningarna i tillväxtavtalen är mer prioriterade än andra typer av insatser man gör inom arbetsmarknadspolitiken. Det är viktigt att tillväxtavtalen ses som långsiktiga insatser och inte bara som något som rör den aktuella konjunkturpolitiken. Jag utgår från att respektive myndighet har gjort en sådan långsiktig bedömning innan man har gått in i ett tillväxtavtal.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. I förra veckan kom det en rapport från Socialstyrelsen som visar att det inte finns några systematiska prioriteringar när det gäller sjukvården och den stora strukturförändring som har skett inom sjukvården. En förklaring sägs vara att riksdagsbeslutet inte var tillräckligt tydligt och att man därför inte vet vad som verkligen ska göras i landstingen och kommunerna.

Herr talman! Det är inte bara Socialstyrelsens rapport som är alarmerande på den här punkten. Det finns också rapporter runt om i landet, exempelvis i Västra Götaland, där det är bekymmersamt. Man bestämmer sig uppenbarligen för att avstå från vissa behandlingar - de som finns längst ned på prioriteringslistan - därför att man inte anser sig ha råd. Prioriteringsbeslutet i riksdagen handlade faktiskt inte om en rätt för sjukvårdshuvudmännen att avstå från behandlingar som fanns längst ned. Det handlade helt enkelt om att inför valet bestämma sig för i vilken ordning man ska genomföra behandlingar. Det är ganska allvarligt när vi nu får rapporter från vissa delar av landet att man avstår från behandlingar och ställer in operationer med hänvisning till att man inte har råd - när man dessutom uppenbarligen har råd att sänka skatten. Det finns en rad bekymmer när det gäller frågan om hur man hanterar prioriteringar hos sjukvårdshuvudmännen. Nu finns det ju en prioriteringsdelegation, som faktiskt är tillsatt för att diskutera med sjukvårdshuvudmännen hur prioriteringsbesluten ska realiseras och vilken beredskap man ska ha. Till detta kommer också att vi just nu är i färd med att arbeta med en nationell handlingsplan på sjukvårdens område där prioriteringsfrågorna naturligtvis kommer att stå i centrum.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är väl inte bara i någon region som det är bekymmer. Socialstyrelsens rapport visar ju att prioriteringarna i regel sker utifrån läkares och sjuksköterskors omdömen. Snarare handlar det om en brist på prioriteringar från politikernas sida, och som jag uppfattar rapporten lär det vara likadant över hela landet.
Herr talman! Det är alldeles sant, problemet är mångfacetterat. Socialstyrelsen pekar på att många av prioriteringarna sker lite dolt eftersom det är folk som jobbar i sjukvården som tvingas ta de svåra besluten medan politikerna inte ställer sig i fronten och förklarar varför man måste prioritera. Det är ett bekymmer. Prioriteringsbesluten i sjukvården måste ju grundas på den demokratiska organisation som är huvudman för sjukvården. Till detta kommer att det också på politisk nivå här och var i landet fattas sådana beslut som innebär att man avstår från väsentliga behandlingar med hänvisning till bristande ekonomi. Det var inte prioriteringsbeslutet till för. Det var inte för att ge politikerna möjlighet att avstå från att ge människor behandling när de begär vård.

Herr talman! Jag tror att Hans Andersson själv gav svaret på frågan om vad vi kan och bör göra, som nation och som medlemmar av en europeisk union. Jag är säker på att det här kommer att vara en av de saker som upptar huvuddelen av vår tid och vårt diskussionsutrymme i Helsingfors om en vecka. Det är precis som Hans Andersson säger, utvecklingen är milt sagt oroande. Ryssland måste öppna för humanitära insatser. Ryssland måste också se till att de insatser som görs mot terrorism har en proportionalitet som inte ger intryck av, och som inte ger som resultat, att man i praktiken bedriver ett storskaligt krig. Det finns mycket stor anledning att vara kritisk och att från omvärlden rikta dessa krav mot Ryssland. Jag är säker på att det blir en förnyad diplomatisk offensiv. Vad som därutöver kan göras är det naturligtvis utomordentligt svårt att spekulera i.

Herr talman! Precis som Hans Andersson sade är vi båda angelägna om att IMF inte kommer i kläm och att det stalinistiska beteendet i Ryssland trängs tillbaka. Det är självklart. Men det här är svårt. Jag deltog själv i diskussionen i Istanbul för en dryg vecka sedan om vad vi kan göra inom ramen för OSSE. Det var ingen tvekan om att det var ett massivt enhälligt uttryck för omvärldens bekymmer och avståndstagande från den ryska offensiven, som saknar all proportionalitet. Dessutom, vilket är ytterligare belastande, öppnas inte för humanitära insatser. Oerhört många människor, både män, kvinnor och barn, är på flykt i Tjetjenien och terroriseras av bomber, kulor och granater. Också i den delen av världen är det snart kallt och bedrövligt, och det kommer att skördas enorma offer i anslutning till detta krig om inte de humanitära insatserna får komma fram. Hårdnackat och inspirerat av ett beteende som vi trodde var förgånget med kommunismens fall driver de ryska myndigheterna ett krig som naturligtvis riskerar att isolera dem politiskt och därmed skapa en situation i Europa som vi så sent som för några år sedan inte trodde att vi skulle behöva uppleva. Det är nödvändigt med ett hårt diplomatiskt tryck och framställningar om att komma in med humanitära insatser, och vi måste ständigt, ständigt påminna Ryssland om att de är en del i ett världssamfund där de också har att iaktta respekt för mänskliga rättigheter och humanistiska värderingar.
Herr talman! Även jag vill ställa en fråga med anledning av situationen i Tjetjenien. Denna gång till försvarsministern. Många bedömare följer med oro det ryska bombkriget i Tjetjenien, och de ser med oro på ett ökande hot från Ryssland, inte minst mot bakgrund av att försvaret i Ryssland nu byggs upp med kanske Det finns uttalanden som ger uttryck för nya geopolitiska ambitioner. Försvarsministern har i en intervju angående den växande osäkerheten i vårt närområde hänvisat till att säkerhetssituationen har förbättrats kring Östersjön sedan det kalla kriget - när järnridån var nära Lübeck - och numera när DDR ingår i Tyskland, och Polen är med i Nato. Försvarsministern sade då också att de baltiska staterna nu dessutom är fria demokratiska stater med egna försvar. Anser försvarsministern att de baltiska staternas försvar är så starka att de ger grund för den drastiska nedrustning i Sverige som regeringen nu föreslår?
Herr talman! Som grundval för regeringens och Centerpartiets proposition, som vi lagt fram till riksdagen, gäller att det inom överskådlig framtid inte finns möjligheter att förutse en väpnad invasion som syftar till ockupation av Sverige. Det finns möjligheter för väpnade angrepp mot Sverige. De ska hanteras genom det försvar och den försvarsplanering vi bedriver. När det gäller de baltiska länderna har vi sedan flera år ett samarbete som syftar till att stärka deras suveränitet. I det ingår bl.a. att vi till mycket låga kostnader utbildar och överlämnar materiel till deras försvarsmakter, och även bedriver utbildning av officerare och andra befattningshavare inom deras totalförsvar.
Herr talman! Som följdfråga vill jag då fråga försvarsministern: Hur starka anser försvarsministern att dessa länders försvar är?
Herr talman! De baltiska länderna redovisar sina försvarsansträngningar till de nordiska länderna, och naturligtvis till andra. Jag tror att de flesta bedömare anser att man är i färd med att skaffa sig ett försvar som har en avskräckande effekt gentemot en kortvarig förberedd militär insats av det slag som har föresvävat en del debattinlägg.
Herr talman! Jag har en fråga till miljöministern. Nyligen fann forskarna tydliga spår av bromerade flamskyddsmedel i kött, smör och ost. Det är oerhört allvarligt med tanke på att bromerade flamskyddsmedel beräknas fördubblas vart femte år i bröstmjölken hos mammor i Sverige. Tidigare fann man dem i de stora reningsverken i Stockholm, vilket bl.a. medverkade till att LRF stoppade slamspridningen. Nu har man också funnit dem i små reningsverk, bl.a. i Romelanda som har en anslutning av bara 400 personer. Detta är allvarligt. Det betyder att våra hushåll läcker, och att våra plaster och textilier läcker.
Herr talman! Den svenska kemikaliepolitiken bygger på att vi ska försöka fasa ut den typ av kemiska substanser som är bioackumulerbara och som är persistenta, alltså uthålliga. Bromerade flamskyddsmedel är sådana kemikalier. Den här nyordningen av kemikaliepolitiken har vi börjat införa i Sverige. Kemikalieutredningen funderar nu på hur man ska göra detta till praktisk politik. Vi har tagit initiativet också gentemot EU för att göra detta som riktlinje också för EU:s kemikaliepolitik. Min danske kollega Svend Auken och jag kommer att ta upp detta på nästa ministerråd som äger rum i mitten av december. Vi arbetar också med ett förslag att fasa ut de två värsta grupperna av bromerade flamskyddsmedel från användning i varor i Sverige, PBB och PBDE som de brukar förkortas. Jag hoppas att regeringen ganska snart kan lägga fram ett konkret förslag om utfasningen av de flamskyddsmedlen. Jag vill också gärna säga att det här är ämnen som finns i breda varugrupper som säljs över hela världen. Det är alltså lite extra svårt att komma till roten med problemet bara med inhemska åtgärder. Det är ett väldigt bra exempel på behovet av att föra en global miljöpolitik.
Herr talman! Tack för svaret. Förutom just bromerade flamskyddsmedel, som är organiska ämnen, har vi tungmetallerna, bl.a. kadmium som är oerhört farligt. Vi har läkemedelsrester, vi har antibiotikaresistens, och vi har sjukdomsframkallande mikroorganismer som sprids med avfallet. Smittvägarna är oerhört svåra. De går mellan natur, djur och människa, och det är svårt att spåra dem på grund av långa inkubationstider osv. Slamöverenskommelsen saknar regelverk vad gäller smittskydd. I dag räcker det med att slammet myllas ned. Det är något fel i det. I Danmark och Norge är reglerna betydligt strängare. Därför vill jag fråga: Tar regeringen verkligen de här smittskyddsfrågorna, som är ytterligare en grupp, på allvar, och hur tänker man i så fall hantera de frågorna? Ingår de i paketet?
Herr talman! De ingår väl inte exakt i det paket som jag nu redogjort för, men de tillhör naturligtvis det som vi är lite oroliga för. När det gäller slamöverenskommelsen gör Naturvårdsverket nu en genomgång av läget. Vi ser på vilka ytterligare mätningar som måste göras för att vi ska ha en hygglig kontroll över att det slam som sprids inte är smittbärande och inte heller innehåller tungmetaller eller bromerade flamskyddsmedel. I grund och botten är det naturligtvis väldigt svårt att hitta ett system där man kan undersöka varje enskilt ämne som man inte vill ha i det här slammet. Det innebär att jag tror att det på lite längre sikt är väldigt viktigt att kunna frigöra t.ex. fosfor från slammet och återföra det i en renad, kanske kemiskt bearbetad form. Det görs väldigt många lovande försök att åstadkomma detta, inte minst i Göteborg. Jag har just träffat en forskare i Göteborg som ligger långt framme i det här arbetet.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till socialminister Lars Engqvist. Under ganska lång tid har forskare och läkare pekat på ungdomars brist på fysisk aktivitet och den negativa påverkan som detta på sikt har på folkhälsan. I det sammanhanget har också antalet idrottstimmar på skolschemat uppmärksammats, och det har rests farhågor för en negativ utveckling som skulle bidra till ytterligare försämringar av folkhälsan.
Herr talman! Jag har under den senaste tiden läst ett antal artiklar som utgår från att idrott skulle försvinna som obligatoriskt ämne i skolorna. Jag är ganska glad över att som ansvarig för folkhälsoarbetet kunna konstatera att det inte alls är så. I samtliga program kommer idrotten att vara ett obligatoriskt ämne med 100 poäng. Dessutom finns det utrymme för att komplettera frivilligt med ytterligare 50 poäng. Detta betyder att idrott kommer att vara ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan, och det är ganska viktigt. Jag vet dessutom att idrott i dag inte är riktigt samma sak som gymnastik var på min tid. Det handlar verkligen om verksamhet som spelar en roll för folkhälsan. Det som har föranlett diskussionen är att på 2 av de 16 programmen minskar den obligatoriska delen från 130 till 100. Detta ska dock ses mot den frivilliga kompletteringen med 50 poäng. Det betyder i själva verket att idrotten kommer att ha en central ställning i den svenska skolan, vilket är ganska viktigt. Nu tror jag inte att detta räcker för att vi ska klara den uppgift som Hans Karlsson tar upp, nämligen att se till att unga människor blir mer aktiva. Jag kan upplysa om att Folkhälsoinstitutet år 2001 kommer att genomföra det fysiska aktivitetsåret med sikte på att folk ska röra sig mer - ta fler promenader och kanske, för folkhälsans skull, dricka en eller annan kopp kaffe mindre.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det är väldigt glädjande att vi kan peka på hur det förhåller sig och visa att det finns en positiv utveckling på det här området. Men icke desto mindre är det som socialministern säger så att detta inte räcker. Jag efterlyser konkreta åtgärder för att ungdomar som inte självmant söker sig till fysisk aktivitet ska stimuleras till detta.
Herr talman! Utöver det initiativ som jag tidigare har berättat om, uppdraget till Folkhälsoinstitutet, ska också nämnas att Nationella folkhälsokommittén arbetar med de här frågorna och kommer att uppmärksamma dem i sin slutrapport som kommer till sommaren. Den kommer att ge oss anledning att diskutera vad vi från det offentliga samhället kan göra. Det gäller allt ifrån skolan till våra offentliga verksamheter. Men till syvende och sist tror jag att alltihop avgörs av i vilken mån vi ger ett stöd till idrottsrörelsen för dess aktiviteter för unga människor. Jag tror att det är viktigt att kommuner och landsting och även staten ser till att vi i framtiden har en aktiv idrottsrörelse. Jag tror att det är den väsentliga kraften för att se till att unga människor blir mera aktiva.

Herr talman! Jag har en liten fråga till finansministern. I förra veckan kom regeringsrättens dom i målet om skatteeffekten av Volvo-Ford-affären. Det är väldigt diffust hur uppläggningen av denna affär ser ut. Tydligen är det så att företaget självt bestämmer vad som ska refereras i domen. Det kan innebära att allmänheten aldrig kommer att få reda på vilken skatteplanering som Volvo har använt i detta fall. Anser finansministern att det är riktigt att denna ordning ska gälla? Om inte så är fallet, planeras några åtgärder för att domar av den här typen ska bli offentliga?
Herr talman! Det gäller en enskild skatteuppgörelse och skattedom, och dessutom har Riksskatteverket haft en annan uppfattning i frågan. Enligt den information som jag har har Riksskatteverket ännu inte bestämt sig för om man har för avsikt att överklaga domen. Därför vill jag inte ge mig in på att vare sig tolka eller på något vis analysera den dom som fällts. Jag förutsätter dock att den lagstiftning som vi har i dagsläget ger möjlighet till en offentlig diskussion kring den här typen av frågor. Det finns i den här typen av frågor naturligtvis alltid också ett inslag av kommersiell verksamhet för företagets del.
Herr talman! Med anledning av svaret utgår jag från att åtminstone Finansdepartementet har fått alla uppgifter i målet. Jag undrar om finansministern med anledning av innehållet i denna information överväger att se över lagen om skatteplikt.
Herr talman! Lagen om skatteplikt kan tillämpas i mer generella sammanhang. Det som jag tycker är intressant i det här enskilda fallet är vilken analys som Riksskatteverket gör och om den skulle motivera att Riksskatteverket kommer tillbaka med begäran om ändring i någon form. I så fall är vi självklart beredda att titta på det. Jag är naturligtvis allmänt intresserad av att vi får en offentlighet kring den här typen av skattemål, så att de även i fortsättningen kan tas upp i den politiska diskussionen om utformningen av vår företagsbeskattning. Denna är krånglig på många punkter, och det finns anledning att göra den både enklare och mer genomskinlig.
Herr talman! För att hoppa tillbaka ett steg i debatten kan jag säga att ett bra tips för den som vill ha fysisk aktivitet är att bli riksdagsledamot. Man får ganska länge hoppa upp och ned i bänken under kammarens frågetimme innan man får en chans att ställa en fråga. Jag har en fråga som i första hand vänder sig till socialministern men som också berör miljöministerns område. Vårt land är i främsta ledet bland de länder som använder datorer och mobiltelefoner, och vi är i hög grad elektriskt beroende. Det börjar mer och mer talas om elektronisk smog och i anslutning till det om det allt större antal människor som drabbas av det som brukar kallas elöverkänslighet. Detta är något som man har sett i många länder. Forskning pågår, och man har följt den linje som EU har rekommenderat, nämligen försiktighetsprincipen. Den innebär att vi inte ska bygga ut mobiltelefonnät och sådant utan att ha fått det forskningsunderlag som vi behöver.
Herr talman! Även statsråden får röra sig upp och ned, beroende på hur många frågor som vi får. Jag tror att jag kan svara mycket kort: Vi följer faktiskt försiktighetsprincipen också i Sverige.
Herr talman! Det är inte den uppfattning som man får när man tittar på bl.a. de fall som har förekommit i år. I ett aktuellt fall från sensommaren i Örebro stödde regeringen ett överklagande som innebar att man fick bygga en sändare i ett område med elsanerade bostäder. Elsaneringen var alltså fullständigt förgäves. I Göteborg har däremot det moderata kommunalrådet stoppat en sådan här utbyggnad därför att man i området inte har behov av ytterligare sändare och har elsanerade bostäder. Där följer man alltså försiktighetsprincipen. Varför gör vi inte det på riksplanet?
Herr talman! Eftersom Lennart Fridén hänvisar till ett ärende som jag har avgjort vill jag gärna svara. Även i det fallet följde vi försiktighetsprincipen. Vi konstaterade att den strålning som kom från den berörda mobilmasten var en mycket liten del av det totala fältet i det här området. Dessutom var jag oerhört angelägen om att se till att jag fick ordentliga klara svar från de berörda fackmyndigheterna om riskbilden i det här fallet. Jag t.o.m. skickade det här ärendet två gånger till både SSI och Socialstyrelsen, om jag minns rätt, för att i enlighet med försiktighetsprincipen se till att vi hade ett väldigt starkt och klart underlag för det ställningstagande vi gjorde.

Herr talman! Syftet bakom Sveriges Sydafrikasatsning är att bygga ett hållbart, långsiktigt och ömsesidigt partnerskap mellan ett land i Afrika och ett i Europa, och att göra det på så jämbördiga villkor som möjligt. Grunden är att det mellan våra båda länder, trots enorma samhällsskillnader, finns en samsyn om hur demokratin och friheten skyddas och om hur utveckling och framsteg ska främjas i Afrika, i Europa och i världen i stort. Både Sydafrika och Sverige har mycket att ge. Vi kan börja summera de första resultaten av veckan. Vi ser att grunden lagts för goda resultat i ett fortsatt samarbete. Idén till satsningen föddes i början av förra året. Det skedde i samtal med Sidas generaldirektör samt i ljuset av ständiga kontakter med Sydafrikas regering och riksdagens behandling av regeringens Afrikaskrivelse. Där angavs principen om partnerskap som centralt för ett modernt och förnyat utvecklingssamarbete. Om en ung demokrati ska mogna och om ojämlikhet ska upphävas och skriande fattigdom övervinnas är bistånd nödvändigt. Men biståndet är alltid ett första steg - ibland långvarigt. Om det permanentas så permanentas även beroendeförhållanden och underutveckling för dem vi vill ge hjälp till självhjälp. Sydafrikas frigörelse har inspirerat världen. På samma sätt har Sydafrika förutsättning att stå som förebild för ekonomisk och social utveckling. Detta rika, vackra land kan bidra till den afrikanska renässansen, som så väl behövs i nästa århundrade. Mänskligheten har inte råd att missa den möjligheten. Om Sverige kan ge ett särskilt bidrag i kraft av förtroendet för och kunskapen om varandra sedan åren av befrielsekamp, så ska vi göra det med glädje och stolthet. Jag presenterade avsikten om en bred samhällelig satsning när jag träffade Sidas personal i mars 1998. I Mbeki ett officiellt besök i Stockholm och sade att Sydafrika välkomnade idéerna. De tog snabbt fastare form. Ett sekretariat inrättades i UD med en styrgrupp av intressenter i Regeringskansliet och statliga myndigheter. Samma sak skedde i Sydafrika. President Nelson Mandela lyfte fram vikten av satsningen här i riksdagen den 18 mars i år, när han förärade oss ett sista besök som president. Nelson Mandela sade då att den seriositet med vilken våra två regeringar tar vårt partnerskap reflekteras i överenskommelsen om satsningen. Han betonade att återuppbyggnadens utmaningar är än större än befrielsens: Vi möter dem med förtröstan, då vi vet vad sydafrikaner åstadkommit tillsammans, och att vi har stöd av länder som Herr talman! Satsningen koncentrerades till en vecka, så att olika inslag skulle komplettera varandra. Även om mediernas rapportering fokuserat på de problem som uppstod genomfördes det stora flertalet insatser med framgång och engagemang långt över förväntan. Bredden var stor och medverkan från snart sagt alla samhällsområden gällde. De politiska kontakterna koncentrerades till stats-, social och näringsministerbesöken, och dessutom statssekreteraren hos jämställdhetsministern. Samtalen inleddes den första dagen med vicepresidenten Jacob Zuma för att följas av ett flertal ministrar. Vid de samtalen närvarade också det sydafrikanska parlamentets talman. De bilaterala samtalen leddes av president Mbeki, som jag därefter mötte ytterligare två gånger under sammantaget fyra fem timmar. Vi fann varandra politiskt och personligt. En överenskommelse slöts om fördjupade kontakter genom en bilateral kommission under ledning av vicepresidenten Zuma och vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Den kommer bl.a. att arbeta vidare med svenskt stöd till Sydafrikas medling och demokratifrämjande i Afrika. EU:s relation till Sydafrika och afrikanska samarbetsorgan står på dagordningen liksom fortsatt samarbete inom FN, WTO och andra världsorgan för exempelvis nedrustning, fredsfrämjande och reformering av FN. Jag vill också framhålla besöket i Moçambique, som var en självklar markering av Sveriges samarbete med hela södra Afrika, hela regionen. Landet har på ett fantastiskt sätt rest sig ur krigets förödelse och påbörjar i morgon sitt andra fria parlamentsval. Viktiga ekonomiska framsteg görs, och livet har blivit lättare för flertalet. En grund är lagd även om minor, epidemier som aids och fattigdomen i sig är tunga ok att bära. Även Moçambique söker partnerskap, och landet lär förbli Sveriges största biståndsmottagare. Debatten om hur mellanfolkligt utbyte bäst vidareutvecklas hölls främst i Kapstaden, där företrädare för folkrörelser, universitet, forskning och kulturliv träffades i ca 30 seminarier om olika samhällsfrågor. organisationer, varav 48 var svenska. Om dessa seminarier har advokaten Claes Borgström skrivit informativt och tankeväckande i Svenska Dagbladet. Därutöver fanns 48 högskolor på plats, varav 26 var svenska. Mellan många av dessa sker ett löpande samarbete som nu kan vidgas. Socialministern undertecknade ett avtal om forskningssamarbete som ger ökade möjligheter till finansiering i våra båda länder av gemensamma vetenskapliga projekt. På kulturens område manifesterades ett livligt utbyte. Teater, foto, dans, populärmusik, författarträffar och jazz var några av uttrycksformerna. Idrottens förmåga att föra samman unga människor kan inte överskattas. I ungdoms och landslagsfotboll samt rugby och gatuhandboll gick svenskar och sydafrikaner ordentliga matcher. Jag är böjd att hålla med dem som säger att fotbollslandskampen borde ha inlett veckan, även om vi förlorade, dock rättvist, med 1-0. Partnerskapet kring handeln och industrin fick stark skjuts framåt. Vid expon i Johannesburg ställde över 110 svenska företag ut, utöver fackförbund och biståndsorgan. 25 företag, Invest in Sweden och Svensk Handel deltog i vår näringslivsdelegation. Aldrig har så många och så höga ledare för svenskt näringsliv samtidigt satsat på Afrika. Fler kontakter än väntat skapades, och intresset för samarbetet tog ett kliv framåt. Resultatet kommer att synas med tiden, inte minst för Sydafrikas export och turistindustri som bör ges särskild draghjälp. Det var rätt att komma till Sydafrika för att på plats ge många entreprenörer, inte bara dem med etablerade band och respengar, chans att tala med svenska företagare. Tanken är densamma när Sida nu har inrättat en svensk-sydafrikansk partnerskapsfond för riskkapital åt mindre sydafrikanska företag. De enskilda företagen ansvarar alltid själva för sina egna kostnader, men utvecklingssamarbetet erbjuder en plattform för nya fruktbara kontakter. Vid Expon hade jag tillfället att överlämna pris till dem som också segrat i den uppfinnartävling som var arrangerad med svenskt arrangörsstöd. Det var fråga om uppfinnare som hade problem med finansiering för sina uppfinningar, som på Expon kunde "twinnas", sammanföras, med svenska företag och direkt ta upp förhandlingar med den sydafrikanskasvenska partnerskapsfonden. Det är fråga om något praktiskt, konkret, jordnära, jobb, välfärd och utveckling i en stad och stat som kämpar för att befästa demokrati och mänskliga rättigheter. Låt mig också peka på det fackliga engagemanget. Det finner också här nya former efter historiskt viktiga solidaritetsinsatser. Glöm inte att svensk fackföreningsrörelse stod i spetsen i kampen mot apartheid. Metall deltog i flera sammanhang med en stark grupp, klubbordföranden, liksom andra företrädare för Polisförbundet, LO och TCO. Här förekom seminarier med sydafrikanska fackliga företrädare inom gruvindustrin. Det var välbesökta seminarier, vilka ytterst handlade om arbetarskydd och fackligt arbete. Det är också ett sätt att i partnerskapets anda bygga ett civilt samhälle med demokrati och respekt för solidaritet och arbetarskydd. Sist, men inte minst, vill jag framhålla vänortsavtalen. Port Elizabeth med Göteborg, Port Shepstone med Oskarshamn och Kimberley med Falun-Borlänge. Samarbetet mellan hängivna kommunalpolitiker från alla partier, tjänstemän, föreningsliv, näringsliv, ungdomsgrupper, kanske blir det som bär längst in i framtiden. Lokalt samarbete blir handfast och engagerar många med enkla medel. Jag hade glädjen att se entusiasmen i två av städerna, och näringsministern besökte alla tre. På alla fem vänorter hölls stora seminarier kring frågor som offentlig service, arbetsmarknad och egnahemsfinansiering med deltagare från kommuner och provinser i Sydafrika och grannländerna. Herr talman! Den totala kostnaden för satsningen är omöjlig att ange. Varje enskild aktör tar ansvar för att dra sitt eget strå till stacken. Staten satsade en grundplåt på 25 miljoner kronor. Därmed kunde alla andra tillsammans satsa mångdubbelt mer och veta att de får valuta för pengarna. Detta är ofta det offentligas roll vid utvecklingsinsatser även i vårt eget land. Regeringen anser att satsningens inriktning, inklusive plats för näringslivet och information till allmänheten, mycket väl ryms inom biståndets ramar. Chansen att nå ut på en hård världsmarknad och sedan kunna ta sin utveckling i egna händer är vad våra samarbetsländer önskar. De bör inte förnekas den rätten. Det är ändå riktigt med en genomgång för att se om delar ska redovisas och täckas på annat sätt än som hittills från biståndsanslaget när det gäller näringslivsutveckling. Den granskningen kommer vi att göra i samband med redovisningen av projektet. Vissa av artistarrangemangen misslyckades, vilket dessvärre tog en hel del uppmärksamhet från andra arrangemang. Jag tycker synd om de drabbade artisterna. Doktor Alban är en lysande artist. Alla begriper att han ska ha fler än tre stycken betalande åskådare på en konsert. Alla begriper att om någon har tagit på sig uppgiften att arrangera konsert som ger den typen av utfall har vederbörande misslyckats. Om dessutom vederbörande har fått betalt för arbetsinsatsen kan den som handlat upp tjänsten känna sig mycket missnöjd. Vi är många som har anledning att känna oss besvikna. Artistarrangörens insatser lämnade, milt uttryckt, mycket övrigt att önska. Den PR-byrå som vi anlitade klarade inte heller av att på alla områden utföra vad man åtagit sig. UD går nu skyndsamt igenom förhållandena för att se vad som inträffat och vad som ska göras för att sådana felaktigheter inte ska upprepas. Jag vill inte föregripa resultatet av den granskningen, men jag vill ändå säga att jag välkomnar det arbetet liksom den granskning som har initierats här i riksdagen. Herr talman! Sammanfattningsvis anser jag att satsningen på ett partnerskap mellan Sydafrika och Sverige ligger rätt i tiden. Det är ett uttryck för den solidaritet som behövs, att vi ska klara de utmaningar mänskligheten står inför - utmaningar som vi i globaliseringens tid måste möta tillsammans. Jag tror att när vi ser resultaten av satsningen och när vi kan värdera och summera, kommer vi att se ett starkt positivt utfall. Jag tror att det i kammaren kommer att breda ut sig en syn att trots en del misstag är helheten väl i linje med det vi alla vill stå för, nämligen samarbete med Sydafrika. Nu återvänder alla de som deltog i Sydafrika till sitt vardagsarbete här hemma. De har tillfälle att nyansera och ge en mer fullständig bild. De kan med stolthet berätta vad som har åstadkommits. De vet att partnerskapet mellan Sydafrika och Sverige är en idé värd att enträget arbeta vidare med.

Herr talman! Jag vill inledningsvis be statsministern notera att vi här i kammaren är ungefär 30 gånger så många åhörare som vid den av UD beställda konserten i Sydafrika med Doktor Alban. Det är en glädjande uppslutning! Till allvaret: Jag föreställer mig att statsministern efter hemkomsten från Sydafrika har hunnit informera sig om mediebilden och den redovisning som svenska folket har fått sig till del när det gäller Sydafrikaresan. Jag ska avstå från att citera medarbetare till statsministern, konsertarrangörer och andra som har gett sin bild av ett misslyckande i Sydafrika. Jag nöjer mig med att ställa en fråga till statsministern utifrån vad statsministern sade inför resan. Statsministern sade att om detta fungerar som vi hoppas och tror kan det mycket väl få efterföljare. Jag kan tänka mig en sådan aktivitet i Mellanöstern när palestinierna bygger upp en egen stat. Tycker statsministern att denna resa uppfyller de krav på framgång som man borde ställa? Kommer vi att få se regeringen vidta ytterligare aktiviteter i den riktningen till många andra länder i framtiden?
Herr talman! Göran Hägglund gör ett misstag. Han fortsätter i spåret om rockkonserterna. Jag beklagar dem. Det är trist. Men bilden är lite rikare än så. Jag är överraskad om det är kristdemokraters politik att vända ryggen åt 1 200 människor i djupa seminariediskussioner om mänskliga rättigheter, om hur man möter handikappade, om hur man bekämpar aids, om hur man bygger demokrati. Är detta dåligt partnerskap?

Vi ska inte, Göran Hägglund, låta diskussionen om konserterna vara den bild som vi för vidare omkring Sydafrikasatsningen. Låt oss lära av de misstagen men låt oss också förstå att vi har skapat en bred allians med ett folk som har nära relationer till Sverige och som vill fortsätta det samarbetet. Vi har samma typ av engagemang i några andra delar av världen. Också där kommer så småningom fasen då frihet har vunnits och demokrati ska byggas och då vill vi vara med. Därför tycker inte jag att en gruppledare för ett kristdemokratiskt parti behöver sänka sig till att skämta om en misslyckad rockkonsert.
Herr talman! Statsministern valde uppenbarligen att inte svara på den fråga som jag ställde, nämligen om statsministern kommer att ta initiativ till ytterligare sådana här resor som han ställde i utsikt före det att Sydafrikaresan kom till stånd. Jag håller naturligtvis med statsministern om väldigt mycket av det han säger om vad som är viktigt i de mellanfolkliga relationerna och om att det svenska biståndet ska användas på ett sådant sätt att det innebär en hjälp till världens allra fattigaste när det gäller utbildning, livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning osv. Där finns det ingen tvekan, utan där finns det en bred enighet. Men vi riksdagsledamöter måste ha möjlighet att ifrågasätta sådant som vi anser att regeringen inte har lyckats med. Om det är så att vi på område efter område misslyckas med användandet av biståndsmedel kommer det att minska svenska folkets uppställning bakom de biståndsmål som Sverige har. Jag är den förste att vara tillskyndare till rejäla svenska biståndsanslag men biståndet ska användas på ett sådant sätt att det kommer världens fattigaste till del på ett förnuftigt sätt.
Herr talman! Den som lyssnade på mitt svar hörde att jag svarade på Hägglunds fråga om Mellanöstern. Vi kan mycket väl tänka oss att göra motsvarande insatser där men Hägglunds polemiska ingång och det som gör det så ytligt är Doktor Alban-konserten och misslyckandet från en PR-byrå, som ju är en liten del av det här, som jag är lika upprörd över som någon annan och som vi ska gå till botten med. Den saken får vi då föra åt sidan, ta i särskild ordning och i vanlig ordning och konstatera att för artistgager används naturligtvis inga biståndspengar. Det tror jag att också Göran Hägglund vet om.
Herr talman! Jag blir lite orolig när jag hör Göran Perssons svar till Göran Hägglund, för det är uppenbart att den här resan har skadat Sveriges anseende. Därför är det viktigt att vi får ordentlig klarhet i vad som har hänt. Det är mot den bakgrunden som också vi moderater har krävt en oberoende utredning. Jag tror inte att Regeringskansliet kan utreda sig självt; det kommer inte att ha någon trovärdighet. Som statsministern sade presenterade han idén om en jättesatsning på Sydafrika inför Sidas personal i mars 1998. När regeringen den 27 maj lyfte ut 25 Statsministern har tagit initiativ till en bred satsning på Sydafrika under 1999. Ett Sydafrikasekretariat inrättades på UD under våren, som statsministern sade, och det styrs från statsministerns kansli. Ordförande är statsministerns högra hand i utrikesfrågor. Den 21 november invigde statsministern den stora satsningen i Sydafrika. En vecka senare, den 28 november, är det annat ljud i skällan. Statsministern hävdar då plötsligt: Om någon frågat mig hade jag inte tyckt om det. I tisdags lär statsministern vid en träff med journalister här i riksdagen ha sagt: Hade jag själv fått bestämma hade det skötts annorlunda. Det är uppenbart att detta var statsministerns projekt från början. Fram till den 21 november njöt statsministern uppenbarligen av ansvaret för den här satsningen. I dag är det annorlunda. Jag vill nu veta mer exakt när statsministern anser att hans ansvar upphörde.
Herr talman! Jag har gjort fullständigt klart att jag tycker att det är en framgångsrik satsning som vi har gjort i Sydafrika. Jag tror att den kommer att tåla en granskning både i riksdagen och i andra organ och ser fram emot den. Vad jag däremot har uttryckt irritation över är att en del av de tjänster som handlades upp inte höll den kvalitet som avsågs. Den irritationen, den ilskan, måste man få visa, för annars blir det fullständigt bakvänt. Jag ser att Chris Heister begär ordet igen och skulle därför väldigt gärna vilja att oppositionens ledande politiker här i kammaren talade om på vilket sätt detta har skadat Sverige i världen. All den information vi har från Sydafrika och allt det utbyte av information som vi har med sydafrikanerna är av det slaget att man är utomordentligt positivt inställd till detta. Men plötsligt tar man till ett av de grövsta angreppen man kan hitta från Moderaternas sida när man ska kritisera det slarv som skedde med den här upphandlingen och säger att det har skadat Sveriges anseende i världen. Det är verkligen, Chris Heister, att använda ord och uttryck som nog rimligen bör sparas för de tillfällen som de är avsedda för.
Herr talman! Statsministern har ett underligt sätt att svara på frågor. Han svarar inte. I stället går han till angrepp. Det är helt uppenbart efter att ha tagit del av internationell press och av vad som har hänt i Sydafrika att detta har skadat Sveriges anseende. Om det nu är så att statsministern tog sitt fulla ansvar - där har statsministern ännu inte svarat - vore det bra om statsministern tog initiativ till en oberoende utredning. Jag tror att det skulle vara oerhört väsentligt i denna situation att Regeringskansliet inte utreder sig självt, utan att man har en oberoende utredning. Då tycker jag att statsministern ska vara karl för sin hatt och säga: Jag tar ansvar för detta och tillsätter en oberoende utredning för att se vilka eventuella åtgärder som regeringen och riksdagen ska vidta.
Herr talman! Vi går igenom saken i grunden och har redan bestämt att den genomgången ska breddas med hjälp av en jurist som inte finns i Utrikesdepartementet. Det tror jag är värdefullt. Sedan känner jag mig trygg vad gäller granskningen. Den här församlingen har ju bett att få granska frågan och även konstitutionsutskottet har bett att få granska frågan. Något skarpare att ställas inför än riksdagens konstitutionsutskott och Riksdagens revisorer har jag svårt att se framför mig, så i den meningen kommer detta säkert att bli fullständigt genomlyst. Svaret på frågan levererades, men också min förvåning över att Moderata samlingspartiet väljer att beskriva händelsen på ett sådant här sätt, med tanke på dess sakligt relativt begränsade betydelse.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga angående de småföretagskontakter som knöts i Sydafrika. Det intressantaste i sammanhanget är ju inte de stora företagen - de klarar sig ändå - utan det är de små företagen som skulle kunna få nytta av det här. Jag skulle vilja att statsministern utvecklade vilka kontakter som knöts både när det gäller samarbetspartner och när det gäller eventuella kunder för framtiden. Detta är naturligtvis något som gynnar Sverige och svenska företag men naturligtvis samtidigt också sydafrikanska företag. Jag skulle också lite grann vilja gå vidare på det spår som Göran Persson var inne på. Det gäller då detta med hjälp till självhjälp. Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk: Ge en hungrig man en fisk och han blir hjälpt för en dag. Men lär honom fiska så blir han hjälpt för livet. Detta tycker jag är väldigt intressant när man talar om Sydafrika. Jag tror att det som på sikt gagnar Sydafrika, och självfallet de fattiga i landet, är att en utveckling kommer till stånd där. Därför skulle jag vilja att statsministern utvecklade den nytta som det här eventuellt kan ha för sydafrikanska företag, framför allt små företag - kanske framtida projekt av småföretagarutbildning från svensk sida. Gnosjöandan och Smålandsandan är ju kända begrepp för oss. Kanske kan vi alltså bidra med någonting ytterligare för utvecklingen för framtiden. Det här ser jag som extra intressant med tanke på de protektionister som för närvarande härjar på Seattles gator i anslutning till WTO. Det handlar ju om öppenhet och frihandel, något som jag tror att det är väldigt viktigt att hävda och som jag tror är avgörande för Sydafrikas framtid. Jag skulle alltså gärna vilja att statsministern utvecklade sina tankegångar kring de här frågorna - alltså detta med värdefulla kontakter för Sverige och hjälp till självhjälp för
Herr talman! Det gör jag gärna. Men först vill jag, bara för att visa vad det politiska partnerskapet representerar, säga följande. Inför WTO-förhandlingarna har den svenske handelsministern och hans sydafrikanske kollega Erwin gemensamt gått ut med en principiellt hållen artikel i internationell press. Ett land längst ned på jordklotet och ett däruppe förenas av gemensamma värderingar och idéer om frihandelns betydelse. Så kan vi jobba ihop i många forum, och så kommer vi att jobba ihop i många forum. Vårt problem när det gäller Sydafrika - vi har många problem i vår relation också, inga konflikter men problem - är att det tenderar till att alltid bli svensk export och väldigt lite av import från Sydafrika. När vi nu ser att vi kanske får till stånd avtalet mellan EU och Sydafrika, som ju reglerar en frihandelsmöjlighet för sydafrikanerna med EU, kommer det att öppna möjligheten att öka importen från Sydafrika till Sverige. Vin känner vi redan till att det finns utmärkt kvalitet på, frukt och grönsaker. Men det finns också annat som vi kan importera. Vi måste få en balans i vår handel, annars blir den inte långsiktigt hållbar. Ett av inslagen under veckan syftade just till att öka den sydafrikanska exporten till Sverige. Ett sätt att göra det kan vara att exempelvis motivera små företag att växa, att genom kontakter föra ihop dem med svenska företag och på så sätt skapa kanaler och möjligheter att komma till den svenska marknaden. Vi kan också se att den möjlighet till lånefinansiering som Partnerskapsfonden öppnar naturligtvis också är ett steg i samma riktning. Intensivt, jordnära, praktiskt jobb. Är det någonting Sydafrika behöver är det nu att sluta de enorma klyftor som finns i det samhället med nästintill utblottade människor och folk som lever på en nivå som är klart över den som vi har i Sverige. För att detta ska klaras krävs ekonomisk tillväxt och jobb. Då ska vi också vara med i det samarbetet.
Herr talman! Jag tackar för den informationen, som var ny för mig när det gäller det här att försöka få mer import till oss. Det är väldigt intressant i sammanhanget, för det får absolut inte bli en envägskommunikation. Jag ser fram emot att det här fortsätter. Det som är intressant är att Sydafrikaresan ju är en investering, som jag ser det. Det är inte ett spektakel, ett jippo, en engångsföreteelse, utan det här ska bli starten, en investering för framtiden. Jag tycker att det låter på statsministern som att sådana initiativ har tagits. Jag ser med hopp framåt. Jag tackar för svaret.
Herr talman! Den diskussion som vi för efter statsministerns presentation förs förstås mot bakgrund av Sydafrikaveckan men också mot bakgrund av den svenska biståndsbudgeten. Då är det förstås ett problem att den milt sagt har behandlats ovänligt på senare år av statsministerns regering, t.o.m. så att anslagna pengar nuförtiden inte betalats ut utan ska betalas ut senare och att statsministern personligen skämtar om ministrar som lovat att se till att pengarna får användas. För två veckor sedan ställde jag i den här kammaren frågan till biståndsminister Klingvall om det var rimligt att använda de här 25 miljonerna till verksamheten i sin helhet. Jag avrundade min fråga med om det var rimligt att använda våra i alla avseenden begränsade biståndsmedel till företagsstöd i form av exportfrämjande verksamhet. Till slut, efter ett par omgångar, fick jag beskedet från biståndsministern att det var rimligt. Nu tycker att jag i inledningen av statsministerns anförande hörde att man nu skulle undersöka om det fanns delar i dessa 25 miljoner som inte hörde hemma på biståndssidan. Jag ber att få det bekräftat eller dementerat att jag uppfattade det rätt. Det är min första fråga: Finns det delar i det som nu har skett, inklusive förstås underskotten på artistgalorna, som inte ska belasta den hårt begränsade biståndsbudgeten? Det är som så, och som statsministern har kommenterat, att det kommer att ske undersökningar - tydligen någon halvintern undersökning på Utrikesdepartementet och glädjande nog undersökningar från Riksdagens revisorer och konstitutionsutskottet. Det är bra, det är vi överens om. Jag tycker ändå att man i dag kanske skulle få en antydan om det som Chris Heister frågade om tidigare, om statsministern i dag är beredd att kommentera frågan vem som har det politiska ansvaret för den här resan. Det finns ett utrikesdepartement i landet, men tydligen har en hel del av arbetena bedrivits inom statsministerns egen stab. Det är min andra fråga: Finns det någon som har det politiska ansvaret i regeringen, och i så fall vem?
Herr talman! Bo Könberg vet att regeringen alltid är ansvarig inför riksdagen när det gäller den här typen av diskussioner. Det är ingen nyhet. Däremot måste vi naturligtvis se till att vi har rutiner som fungerar i Regeringskansliet. Om vi inte har rutiner för exempelvis upphandling, då är det naturligtvis ett ansvar som vi ska ta på oss. Men har vi rutiner som inte har följts, då får vi diskutera hur ansvaret ska utkrävas. Men den stora satsningen, det stora greppet, partnerskapsbyggandet, som vi har talat om med både den förre sydafrikanska presidenten och den nuvarande, är ett politiskt initiativ. Det ansvarar vi naturligtvis gemensamt inför riksdagen. Bo Könberg hörde alldeles rätt; det är en poäng att säga att om det finns någonting i det här som inte ryms inom det som rimligen är bistånd - det finns faktiskt internationella normer för detta - ska det självklart inte tas på de anslagen. Det har aldrig någon gång varit fråga att ta exempelvis några artistgager på anslaget för bistånd. Däremot är ekonomisk utveckling ett av våra biståndsmål. Om vi kan åstadkomma en mässa där sydafrikanska företag får träffa svenska motparter, där vi kan ha en träffpunkt för den svenska partnerskapsfonden, kan ha utdelning av stipendier och pris till dem som har deltagit i den sydafrikanska uppfinnartävlingen, arrangerad med hjälp av svenska pengar, är det någonting som jag tycker ligger inom biståndets ramar. Den genomgången gör vi, och den är jag glad för att vi kommer att kunna göra. Sedan är jag också glad för att vi kommer att kunna öka vårt bistånd framöver, Bo Könberg, med egna pengar. Vi kommer att kunna göra det på ett sådant sätt att vi internationellt sett ligger i täten. Vi kommer att kunna göra det med ett växande folkligt stöd därför att vi åter har fått tillbaka optimism och framtidstro i landet. Det har inte alltid varit på så sätt, det kanske Könberg kan erinra sig.
Herr talman! Nog vet jag, herr statsminister, att regeringen är ansvarig inför riksdagen, och det vet de flesta som har läst samhällskunskap i de svenska skolorna. Den fråga jag ställde var inte riktigt den utan: Vem inom regeringen i ett läge där en hel del av utrikesfrågorna glider från Utrikesdepartementet till statsministerns stab har det politiska ansvaret för det vi talar om just i dag? Det vore trevligt om statsministern kunde svara på den frågan i sitt nästa inlägg. Sedan noterade jag med tillfredsställelse att statsministern förefaller ha en rimligare syn på hur vi ska använda våra biståndsmedel än vad biståndsministern hade för två veckor sedan här i kammaren. Hon försvarade den här satsningen fullt ut när några av oss ifrågasatte den. Jag ser fram emot att vi verkligen ser till att våra magra biståndsmedel används till bistånd och inte till någonting annat.
Herr talman! Jag har naturligtvis samma uppfattning som biståndsministern. Hon gör samma bedömning som jag gör, att det här ligger inom ramarna. Vad jag har sagt, för att tillmötesgå den typ av kritik som inte minst Bo Könberg ger uttryck för, är att visar det sig vid någon granskning att det finns någonting som är tveksamt, så självklart åt sidan med det. Här finns internationella normer som vi mer än några andra har varit angelägna om ska respekteras och efterlevas. Det tänker vi självklart se till att vi gör också här. Talet om att utrikespolitiken skulle glida inom Regeringskansliet är ingenting annat än ett förtal. Det handlar om den naturliga uppgiften för en statsminister att också företräda Sverige utomlands och att också koppla ihop svensk politik med engagemang utomlands. Jag hörde inte den här typen av kritik nyligen när jag kom tillbaka från Mellanöstern och Israel, efter den enorma insats vi har gjort för projektet Levande historia, som ju också kan beskrivas som en utrikespolitisk insats - om man nu vill använda den typ av attack som Bo Könberg nu gör. Varför går det i det ena fallet men inte i det andra? Vad är det handlar om, Bo Könberg? Är det inte ytterst partipolitiskt nit och viljan att komma åt regeringen som är syftet bakom frågan?
Herr talman! Jag tackar statsministern för informationen om Sydafrikasatsningen. Jag vill även understryka att idén att koppla en ekonomisk biståndssatsning med ett kulturutbyte inte alls är dålig. Idén hade dock aldrig prövats i denna tappning före Sydafrikaresan. Det går inte komma ifrån att den svenska och i viss mån den sydafrikanska opinionen påverkas av den negativa publicitet som följt i den i viss mån misslyckade kultursatsningens spår. I människors medvetande har sannolikt också biståndssatsningen på ett olyckligt sätt kopplats till regeringens JAS satsning. Vi anser att allt detta har skadat svensk biståndsvilja. Att koppla traditionellt bistånd med en kultursatsning är i sig ingen dålig sak. Men vad avser statsministern att göra för att misstag och misslyckanden av detta slag inte ska upprepas i framtiden?

Herr talman! Statsministern själv har sagt att det är pinsamt med de misslyckanden som har varit när det gäller vissa kulturarrangemang i Sydafrika, och statsministern har t.o.m. sagt att han har varit arg och förbannad på detta. Kommer statsministern att vidta några åtgärder när det gäller de misstag som har begåtts?
Herr talman! Jag tror inte att jag svor. Jag sade att jag var arg och besviken, men känslan kan ändock ligga nära det uttryck som frågeställaren använde. Visst ska vi vidta åtgärder, det är självklart. Vi vill veta vad som hände. Jag känner en oerhörd förbittring över detta. Vi jobbade hårt med timprogram varje dag. Det var täta överläggningar, fantastiska upplevelser, vänligt mottagande, entusiasm och gemenskap. Sedan blir bilden totalt annorlunda, och dessutom under medverkan av någonting som kallar sig för PR-byrå. Det är klart att man blir besviken. Har det begåtts misstag, då ska de naturligtvis rättas till, klaras ut och ansvar ska utkrävas när vi har sett hur det ser ut.
Herr talman! 25 miljoner kronor av biståndspengar satsade på en dryg vecka är oerhört mycket, särskilt som vi vet att man har tvingats hålla nere på biståndsbudgeten för att klara budgeten i dess helhet. Det finns många ideella organisationer som har fått nej till angelägna hjälpprojekt, t.ex. för humanitär hjälp för krigsdrabbade i Kongo eller för transporter av hjälpmaterial till Kosovo. Dessa organisationer känner sig naturligtvis väldigt irriterade över att det plötsligt finns pengar för den är typen av satsning. Därför blir jag väldigt glad när statsministern säger att detta är värt att se över utifrån de biståndspolitiska målen. Statsministern sade att det hade pågått planering i ungefär ett och ett halvt år. Parallellt har det också pågått en marknadsföring för att sälja JAS Gripen till Sydafrika. Jag skulle därför vilja höra statsministern redogöra för hur han ser på kopplingen mellan JAS affären och den satsning som man nu har gjort för att marknadsföra Sverige i Sydafrika.
Herr talman! Jag kan avslöja för frågeställaren Marianne Samuelsson att detta var en av de aspekter som jag samtalade med Thabo Mbeki om. Det som vi har haft och har politiskt gemensamt med Sydafrika och inte minst ANC har varit kampen mot apartheid - ett enormt engagemang som alla i min politikergeneration och även andra har fostrats med och i. Jag ville inte att detta skulle övergå i något slags flygplansaffär. Det vore futtigt och billigt. Flygplanet är en viktig industriell fråga, och nu kommer Sydafrika troligen att fullfölja det projektet. Det kommer att binda våra länder samman under många årtionden framöver. Vi kommer att få ta ett gemensamt ansvar. Men partnerskapsidén innebär ett bredare engagemang än en flygplansrelation. Jag har hela tiden varit oerhört försiktig med att verka för eller tala för att Sydafrika skulle köpa flygplanet. Det är en formulering som jag alltid har använt vid kontakter med sydafrikanska ledare, och det har varit: Jag säljer inte det där planet. Vill ni veta hur det är att köpa det kan jag berätta, men då får ni fråga. Vår relation med Sydafrika är mycket större än JAS-frågan, och den kommer att leva och utvecklas på ett mycket vitalare sätt än bara detta JAS-projekt, även om det inte är oviktigt. Just den mångfasetterade bilden är ett sätt att möta den oro som Marianne Samuelsson ger uttryck för och som jag själv har känt.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att titta på det här utifrån moraliska och fredliga aspekter i ett globalt perspektiv. Det har ju blivit mer och mer av den här modellen vid försäljning av militär materiel till u-länderna. Man träffar partnerskapsavtal eller motköpsavtal, man säljer och sedan lovar man att gå in och satsa. På så sätt blir många av de fattiga länderna tvungna att upprusta för att få de investeringar som de behöver för att utveckla sin industri. Som jag ser det känns det väldigt moraliskt fel att på det sättet sälja vapen till u-länderna. Jag har uppfattat att länder i dag konkurrerar med motköpsaffärer och satsningar. I dag säljer vi åtta gånger så mycket till Sydafrika som Sydafrika kan sälja till oss.

Vi har gått igenom vårt försvarsbehov. Vi har haft en granskning av kommitténs förslag i det sydafrikanska parlamentet. Vi har fattat ett beslut med bred majoritet. Vi har kommit fram till att vi vill förnya vårt försvar. Det är ett självständigt beslut fattat utifrån våra egna krav och behov. Vi vill inte ha pekpinnar från andra om vad som ska göras, och vi har kommit fram till att vi ska göra det här. Men det är kanske andra som vet bättre vad vi borde göra? Den frågan tycker jag ska hänga kvar lite med tanke på att vi själva skulle bli vansinnigt upprörda om det kom politiker från andra länder och sade: Det här får ni inte göra i era försvarsansträngningar. De där besluten får ni inte fatta. Vi begriper bättre, och vi tycker att ni ska göra på det här sättet. Det finns en sådan dimension i det hela som vi faktiskt inte ska bortse ifrån. Sedan är jag glad att de valde ett svenskt plan och inte ett franskt eller amerikanskt, som säkert hade varit alternativen. Men deras rätt att själva bestämma är faktiskt också politiskt central i sammanhanget, och jag har förtroende för den sydafrikanska regeringen och dess förmåga att hantera frågan.

Herr talman! Det sista kan jag inte svara på i detalj, men min grundinställning är densamma som Marianne Anderssons. Våra partier har av tradition i Sverige haft inställningen att pengar inte ska vara avgörande för tillträde till utbildning. Om ett forskningssamarbete byggs upp förutsätter jag att det kan vara bilateralt i den meningen att det faktiskt är ett äkta utbyte och inte enkelriktat. Landsbygdsutvecklingsfrågorna är utomordentligt viktiga. De är en av de kritiska frågorna i Sydafrika i dag. Vi ägnade faktiskt mycket tid åt den diskussionen, inte minst med de lokala företrädarna i bl.a. Kimberley, Port Elizabeth och Port Shepstone. De ser nämligen någonting nu, och det är att det, precis som Marianne Andersson sade, sker en inflyttning till städerna. Problemet är att landsbygden och jordbruksproduktionen inte adderar tillräckligt mycket värde till de produkter som de har. Nu är vi inne från Sveriges sida via Sida och diskuterar landsbygdsutvecklingsprogram. Det handlar också där om att vara med och understödja ekonomisk utveckling och addera värdet till jordbruksproduktionen. Det handlar om kunskap och det handlar om metoder, sådant som vi tror att vi har erfarenhet av från andra biståndsprojekt och som rimligen också bör komma sydafrikanerna till del. Det är på inget sätt glömt. Lika lite som de jättelika och jättesvåra problemen kring aids var glömda under den här veckan. Det är ju faktiskt 10-15 % av befolkningen som är drabbade och är hiv-positiva. Det är enorma tragedier som väntar, vilka naturligtvis har en djupare dimension som samhällsproblem och som diskussionsområde än andra inslag under veckan men som ju inte heller har fått särskilt mycket uppmärksamhet. Jag tror att vi kommer att komma tillbaka med stora insatser från svensk sida i Afrika för att hantera aidsfrågan.